Fru talman! Den skattepolitiska debatten kännetecknas bl.a. av ett mycket stort antal krav på skattelättnader som gynnar speciella grupper av medborgare. Det är självfallet varje intresseorganisations rättighet, och inför medlemmarna också en skyldighet, att framställa just sina medlemmars specifika krav och önskemål. Samtidigt är det en skyldighet för oss politiker att genomskåda och övergripande värdera dessa särintressens krav och önskemål. När vi i Centerpartiet gör dessa överväganden har vi några principer som vägleder oss. En princip är att alla krav naturligtvis inte kan tillgodoses. Det leder till ett starkt behov av prioriteringar, för annars raseras våra gemensamma finanser. Det ger effekter som vi inte vill återuppleva efter 1990-talets bittra erfarenheter. En annan princip är att befintligt utrymme för skattesänkningar ska användas för skattesänkningar som medverkar till höjd tillväxt i samhället. En tredje princip är att skattesänkningarna ska ge mest till den som bäst behöver. Detta leder till att vi framför allt satsar på en inkomstskattesänkning för låga och normala inkomster, vilket jag i andra sammanhang har utvecklat här i denna talarstol. Den skattereduktion som vi nu diskuterar fyller inte någon av de principer som är vägledande för våra prioriteringar. Våra förslag har som utgångspunkt sänkt skatt för den som bäst behöver det, inte för den som skriker högst. Regeringspartiet och samarbetspartierna agerar här tvärtom. Fru talman! Det står nämligen klart att majoritetsförslaget mer är inriktat på att tillgodose organisationsintresset än på att tillgodose medlemsintresset inom dessa organisationer. En inte alltför djärv bedömning torde vara att en del, kanske t.o.m. en väsentlig del, av det utrymme som skattereduktionen ger medlemmen kommer att ianspråktas för en höjning av avgifterna som annars inte skulle ha kunnat komma till stånd. Dessutom komplicerar regeringsförslaget ett redan tidigare komplicerat och invecklat skattesystem. Därför, fru talman, yrkar jag avslag på förslaget om skattereduktion för fackföreningsavgifter och bifall till reservation nr 3.

Fru talman! Här föreslår regeringen en åtgärd som kostar samhället 3,6 miljarder kronor. Det är förvisso en hel del pengar för en åtgärd som visserligen många får del av. Dock gäller det inte alla. Det gör att vi vill att propositionen avslås. Även om förslaget tekniskt innebär en skattereduktion är det knutet till två förutsättningar: dels att man har inkomst av tjänst, dels att man är med i en fackförening. För att det inte ska råda något missförstånd ska jag säga att vi i Folkpartiet givetvis är positiva till medlemskap i en fackförening, men vi anser också att detta är en frivillig åtgärd och att medlemskapet inte är nödvändigt för att få en inkomst utan att det är vars och ens möjlighet. Den möjligheten behöver inte premieras med en skattereduktion. Man kan vara med i en mängd föreningar utan att det ska få konsekvenser för skatten. Dessutom får den som inte är medlem i facket - det tog Catharina Hagen också upp här - och har utgifter för arbetsrättslig rådgivning inget avdrag och naturligtvis inte heller någon skattereduktion. Ibland anförs som skäl ett slags likställighet med arbetsgivaren. Men den liknelsen haltar en hel del. Inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet är till att börja med två helt olika inkomstslag i beskattningshänseende. I näringsverksamhet får i princip alla kostnader dras av. Det finns några preciserade undantag. Under löneinkomst är alla kostnader för inkomstens förvärvande inte avdragsgilla. Eftersom fackföreningsavgiften inte är nödvändig för inkomstens förvärvande, som jag sade tidigare, tycker vi därmed inte att skattereduktionen är nödvändig eller ens önskvärd. En annan del är att arbetsgivaren till stor del betalar för fackliga förtroendemäns verksamhet på arbetsplatsen genom att den facklige företrädaren får fullgöra sina uppdrag på betald arbetstid. Det är förvisso en kostnad för arbetsgivaren och därmed avdragsgill. Men det visar också på det orimliga i propositionens skrivning om jämförelser. Fru talman! Det innebär att vi anser att det på flera plan haltar med jämförelserna mellan inkomsttagare och arbetsgivare. Jag yrkar bifall till reservation 4 Beträffande a-kassan kan jag hålla med flera tidigare talare. Också vi vill helst se den som en försäkringslösning och kunna frigöra den från statsbudgeten. Sambandet mellan försäkringen och de summor man sedan får ut ska framgå tydligt. Det innebär också en högre avgift som ska vara avdragsgill och kompenseras med sänkning av inkomstskatten.

Fru talman! Det är med stor glädje vi socialdemokrater i dag tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet lägger fram förslag om skattereduktion för del av fackföreningsavgift. Efter en mycket bra utredning av Stig Gustafsson, flerårig kollega till många av oss här i riksdagen, vidare beredning, en remissomgång och lagrådsgranskning är det i dag dags att fatta beslut. I korthet innebär förslagen att fr.o.m. nästa år får den som är medlem i en facklig organisation en skattelättnad för del av medlemsavgiften till denna organisation. Skattereduktionen motsvarar ungefär 25 % Innebörden av dessa procentsiffror är att en genomsnittlig löntagare som jobbar heltid får en skattereduktion på 80-110 kr i månaden. På detta har, som vi har hört, Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet i olika motioner och reservationer yrkat avslag. Förlåt mig, mina värderade kolleger. Jag förstår ingenting. Vad är det ni sysslar med egentligen? Finns det något principiellt fel i att löntagarnas avgifter till sina organisationer behandlas på ungefär samma sätt som arbetsgivarnas kostnader? Eller är det möjligen synd om arbetsgivarna om löntagarna behandlas på samma sätt? Vi socialdemokrater anser att arbetsmarknadens parter, både på arbetstagar och arbetsgivarsidan, har viktiga funktioner. Sedan är det en annan sak att jag själv tycker att arbetsgivarsidan på de senaste 10-15 åren har blivit en smula mindre arbetsgivarorganisation och en smula mer, eller mycket mer, kampanjmakare. Det gäller framför allt när den representerats av Svenska Arbetsgivareföreningen, numera Icke desto mindre är det bra för samhället med starka organisationer på arbetsmarknadsområdet. Det vill vi stödja. Vi vill dessutom att samhället ska hålla sig neutralt till arbetgivarparten och arbetstagarparten. Det är bl.a. därför som regeringen lagt fram denna proposition vars förslag vi nu behandlar i detta betänkande. Fru talman! När jag läste motionerna i detta ärende första gången blev jag inte särskilt överraskad. Jag visste ju ungefär vad oppositionspartierna tyckte. Däremot blev jag lite häpen över vissa formuleringar, och det gäller faktiskt särskilt Kristdemokraterna. I en motion med Sven Brus som första och Kenneth Lantz som andra namn slår Kristdemokraterna fast att egenfinansieringsgraden bör öka till en tredjedel. Sven Brus utvecklade det i talarstolen alldeles nyss. I nästa avsnitt i motionen förklarar man varför det ska vara så: "Genom en högre grad av avgiftsfinansiering uppnås ett bättre samband mellan lönebildning och arbetslöshet. På så sätt förbättras arbetsmarknadens funktionssätt." Detta är ett ordagrant citat. Lite längre fram i motionen står det: "Tanken är att ökad arbetslöshet som följer av dåligt fungerande lönebildning ökar kostnaden för den enskildes finansiering av arbetslöshetsförsäkringen. På samma sätt sjunker avgiften när arbetslösheten sjunker." Ungefär samma formulering hade Sven Brus i talarstolen. Jag blir inte bara häpen. Jag blir upprörd över detta cyniska betraktelsesätt. Tror Kristdemokraterna verkligen att de massavskedanden som i går offentliggjordes vid gummifabriken i Gislaved beror på dålig lönebildning, och att det också gäller dem som blir utan jobb i Degerfors, Katrineholm eller Gimo? Har ni möjligen aldrig hört talas om strukturförändringar och konjunkturnedgångar? Tycker ni verkligen att det är rättvist att sömmerskorna - de få som finns kvar hemma i Sjuhäradsbygden - eller byggnadsarbetarna, eller de handelsanställda, eller metallarbetarna i Kumla, Katrineholm och Gimo ska betala tusentals kronor mer i egenavgift till a-kassan än, för att ta ett exempel, de som har ett yrke där man inte blir arbetslös i samma utsträckning? Tycker ni att det är rimligt? Tycker ni vid närmare eftertanke att det är rimligt att det är så? Med förlov sagt tycker jag att detta är cyniskt. Samma resonemang som jag här redovisat från Kristdemokraternas motion finns i Moderaternas och Folkpartiets motioner. Dessa båda partier är inte lika utförliga. Men jag fruktar att de bakomliggande tankarna är av samma slag. Jag blev inte ett dugg överraskad av det Catharina Hagen sade om att det är för många ombudsmän, eller kommer att bli för många ombudsmän, för mycket anslag till Socialdemokraterna och en särbehandling av facket. Sven Brus utvecklade i princip resonemanget i motionen, och den har jag redan kommenterat. Men ni får inse, Sven Brus, att denna kammare har voterat och fattat beslut om skattesystemet nästa år. Det är ingen idé att ni kommer dragande med det. Kammaren har som sker i en demokrati med majoritet fattat beslut om hur det ska vara. Era förslag är borta för nästa år. När man läst oppositionspartiernas motioner och reservationer - och jag har läst dem mycket noggrant - så förstår man varför ett av dessa partiers ekonomisk-politiske företrädare enligt massmedierna sade om regeringens förslag om skattereduktion för fackföreningsavgifter: "Det är bara godis till facket". Ungefär samma tongångar har jag hört från en del av företrädarna här i debatten. Fru talman! Detta är inte godis till facket. Det är rättvis politik, och det är bra för arbetsmarknaden och därmed bra för Sverige. Att det dessutom just i detta konjunkturläge är konjunkturstimulerande gör ju inte det hela sämre. Jag yrkar bifall till skatteutskottets förslag i betänkandet och avslag på de reservationer som är fogade till detta betänkande.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Arne Kjörnsberg. Socialdemokraterna talar om rättvisa. Tycker Arne Kjörnsberg att det är rättvist att de anställda som inte är med i facket inte får dra av sina kostnader för arbetsrättslig rådgivning?
Fru talman! Det finns i varje fall inget praktiskt sätt att lösa det. Jag har varit, Catharina Hagen, i ett land där man principiellt hade den inställningen att tillåta det, i Nya Zeeland. En del åkte dit på klippkort för att se hur man skulle göra, en del åkte dit på klippkort för att se hur man inte skulle göra för ett tiotal år sedan. Både arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan där tyckte att det med förlov sagt blev en soppa av det hela. Så det är ingenting att rekommendera. Dessutom är det i det här sammanhanget troligen ej praktiskt genomförbart, och dessutom finns de fackliga organisationerna numera på hela arbetsmarknadsområdet. Det är väl hundra år sedan man kunde köra med sådant där. Sven Brus hade en sådan tendens också och menade att arbetsgivaren inte tilllåter de anställda att vara med i de fackliga organisationerna. Ja, så var det när arbetarrörelsen växte fram en gång i slutet av 1800-talet och början av 1900 talet. Men nu är det inte så. På en del företag är det precis tvärtom, att det nästintill är ett krav - därför att det är rationellt för företaget och arbetsgivarna - att man ska vara medlem i en facklig organisation, och då löses problemet.
Fru talman! Jag frågade inte, Arne Kjörnsberg, vad som var praktiskt genombart, utan jag frågade om Arne Kjörnsberg tyckte att det var rättvist att alla löntagare inte behandlades lika.

Fru talman! Trots att jag i mitt anförande försökte ange motiven för ett avslag säger Arne Kjörnsberg: "Jag förstår ingenting" - för att citera honom ordagrant.

Dessutom skulle det ge ett väsentligt tillskott till andra välbehövande grupper i det svenska samhället utan att ha specialkompensationer riktade till viss grupp.
Fru talman! Jag hade haft lite mer förståelse för oppositionspartiernas företrädare om ni i era motioner hade kommit med förslag om att den andra parten, arbetsgivarparten, inte skulle kunna göra dessa avdrag. För oss är detta en fråga om likabehandling av parterna på arbetsmarknaden. Vi tycker - jag sade det i mitt inledningsanförande - att det är viktigt med arbetsmarknadsorganisationerna, att de spelar en stor roll i det svenska samhällsbyggandet. Därför vill vi understödja både arbetsgivar och arbetstagarsidan därför att det blir ordning och reda med starka organisationer på detta område. Detta med likabehandling är väldigt väsentligt för oss. Med det här systemet, Rolf Kenneryd, blir det så att mitt avdrag, den skattesubvention som jag får för min avgift till min organisation, är lika mycket värt som en vårdbiträdes, en undersköterskas eller min svägerskas som är sömmerska genom att det är en skattereduktion. Om vi medger avdrag på inkomsten blir mitt avdrag mycket mera värt. Därför tycker vi att detta är en bra väg att gå. Det ökar alltså pengarna i portmonnän. Jag hoppas att Kenneth Lantz, för att göra en parentes, noterar detta som var ytterligare en som använde det franska ordet portmonnä. Det blir 80-100 kr mer i portmonnän för alla som är medlemmar i en facklig organisation och medlemmar i en arbetslöshetskassa. För dem som bara är medlemmar i en arbetslöshetskassa blir det lite mindre, några tior mindre, per månad. Det tycker jag är bra.
Fru talman! Jag vill bara kort konstatera att vi har olika synsätt i denna fråga. Arne Kjörnsberg redovisar socialisternas synsätt, nämligen konfrontation mellan arbetsmarknadens parter som man sedan ska medverka till att jämställa. Vi har ett annat synsätt, nämligen att skapa likabehandling för alla behövande grupper av medborgare i det svenska samhället. Och det tänker vi fortsätta med.
Fru talman! Har inte Rolf Kenneryd noterat att det är decennier sedan vi har haft så få konfliktdagar, lockout eller strejkdagar, i Sverige som vi har haft de senaste tre åren? Jag är inte alls ute efter konfrontation. I dessa dagar kan vi notera att det är precis tvärtom, att företrädare för arbetsgivarorganisationerna och för de fackliga organisationerna söker samarbete därför att de tror att det är bra för Sverige. Man resonerar så här: Hur ska vi kunna göra det bättre för Sverige? Hur ska vi kunna behålla arbetstillfällena i vårt land? Hur ska vi kunna utveckla arbetena? Hur ska vi kunna göra dem mer produktiva? Det är verkligen inte konfrontation som kännetecknar dagens arbetsmarknad. Tvärtom, med all respekt för respektive organisations intresse söker man samarbete för det godas bästa. Till sist skulle jag vilja understryka, fru talman, att det här förslaget inte alls syftar till att öka konfrontationen, det är precis tvärtom. Vi vill göra arbetsmarknadens parter i det här avseendet likställda därför att vi tror 1. att det är rättvist, 2. att det är bra för Sverige. Det är våra skäl.
Fru talman! Det är väl ingen som är ledsen för att få något mera i portmonnän. Men nu är Arne Kjörnsberg och majoriteten beredda att i dag fatta beslut som kommer att ge 87 % av löntagarna mer i portmonnän. Vad har Arne Kjörnsberg att säga till de 13 % som av olika anledningar inte får mer i portmonnän genom det beslut som vi ska fatta senare i dag? Arne Kjörnsberg säger att arbetsgivarorganisationen är en kampanjorganisation och arbetstagarorganisationerna är intresseorganisationer. Det kanske är en något för schabloniserad samhällsanalys, skulle jag vilja påstå. Jag vill inte frånkänna vare sig arbetsgivarorganisationer eller arbetstagarorganisationer rätten att vara kampanjorganisationer för sina respektive intressen, men att beskriva den ena på det ena sättet och den andra på det andra sättet känns en aning ensidigt.
Fru talman! Det tycks vara på det gamla klassiska sättet när man hör Sven Brus: Intresset ljuger aldrig. Jag har aldrig sagt att arbetsgivarorganisationerna bara är kampanjorganisationer. Jag har sagt, och jag står för det, att under de senaste 10-15 åren har arbetsmarknadsorganisationen Svenska Arbetsgivareföreningen, eller som den numera heter, Svenskt Näringsliv, tenderat att bli allt mindre en arbetsorganisation och alltmer en kampanjorganisation. En lång rad samhällsvetare har konstaterat precis samma sak. Men jag har också med glädje noterat att den främsta företrädaren för svenskt näringsliv på yttersta av dessa dagar har försökt - med viss framgång, tror jag - byta kostym för samhällsklimatet, Sven Brus, är inte sådant längre att det fungerar att vara en kampanjorganisation. Jag tror faktiskt att framträdande företagare, företrädare för arbetsgivarsidan, också vill agera på ett sätt som blir bra för Sverige. Det hälsar jag med väldigt stor glädje. Sedan får också de 13 procenten, Sven Brus, mer pengar i portmonnän genom andra åtgärder som vi vidtar. Men det är ju de 87 procenten som betalar avgift till en facklig organisation som får en skattereduktion av de skäl som jag tidigare har angett.
Fru talman! Jag vill understryka att varken jag personligen eller vi kristdemokrater är negativa till facklig anslutning, tvärtom. Jag kan upplysa kammaren och Arne Kjörnsberg om att jag själv är medlem i SKTF. Jag tycker att det är viktigt med den fackliga rörelsen. Det är inte fel att vare sig den fackliga rörelsen eller arbetsgivarorganisationerna är kampanjorganisationer för sina respektive intressen. Det är inget fult i detta, utan tvärtom stimulerar det samhällsdebatten. Jag konstaterar ändå att Arne Kjörnsberg genom sina förslag ställer en stor grupp av människor utanför möjligheten att få del av de positiva effekterna av det beslut som vi här ska fatta.
Fru talman! Jag måste säga att jag har gjort ett fel. Jag hade tänkt ställa en fråga till Sven Brus, men nu har ju inte Sven Brus någon replik kvar. Därför ska jag svara på frågan. Mina fråga är: Vet Sven Brus i runda slängar hur mycket mer en Handelsmedlem, för att ta det som exempel, skulle få betala i egenavgift till a-kassan per månad om man genomförde ert förslag? Så hade jag tänkt formulera min fråga, men nu ska jag svara på samma fråga. Ja, det är så där 250-300 kr mer i månaden efter - och då har jag använt ert system - att ha fått göra avdrag för den. Knalleland, i Borås, ska få betala 250-300 kr mer i månaden i egenavgift, och detta är netto. Här kan jag inte ens säga att intresset aldrig ljuger. Jag vet inte vad jag ska ha för kommentar till detta. Jag noterar bara att detta innebär Kristdemokraternas förslag, och jag tror att Folkpartiets och Moderaternas förslag innebär samma sak. Men jag vill inte pådyvla er det, eftersom ni inte så klart har skrivit det i era motioner.
Fru talman! Jag blev överraskad över att Arne Kjörnsberg säger att han inte begriper något, för jag tror inte att det är sant. Arne Kjörnsberg begriper fuller väl vad som står i våra motioner, men han delar inte uppfattningen, och det har jag i sig respekt för. Då kommer vi till detta med lika behandling. Det är uppenbart att i svaret till Catharina Hagen var det ju inte så viktigt med lika behandling mellan fackföreningsanslutna och icke fackföreningsanslutna. Det var ju praktiska problem, och så var det avfärdat. Men när det gäller detta med likabehandling av inkomttagare och arbetsgivare skulle jag vilja ställa en fråga till Arne Kjörnsberg: I belysning av att arbetsgivaren betalar en hel del av den fackliga verksamheten, anser Arne Kjörnsberg fortfarande att jämförelserna håller?
Fru talman! Svaret på frågan är ja, därför att jag vet ungefär hur det går till ute på företagen. Man förhandlar om ifall en klubbordförande på ett stort företag ska få arbeta halvtid med fackligt arbete. Sedan kommer arbetsgivare och arbetstagare - oftast chefen och klubbordföranden - fram till att det är bra för företaget om klubbordföranden på halvtid får ägna sig åt facklig verksamhet. Så går det till i vardagen. Det är inga krångligheter och inga hårda motsättningar, utan det är därför att båda parter, chefen och klubbordföranden, är överens om att detta är bra för verksamheten, för produktiviteten och för en lång rad saker på den enskilda arbetsplatsen. Det är därför man gör på det sättet. Lennart Kollmats kommenterar mitt påstående att jag inte begriper någonting. Jag kan naturligtvis läsa innantill vad det är ni föreslår och, visst, vi har olika uppfattningar. Men det jag inte begriper är att ni faktiskt med öppna ögon vill höja egenavgiften för en vanlig Handelsmedlem med 250-300 kr i månaden och att ni inte vill behandla båda parter på arbetsmarknaden på samma sätt.

Fru talman! Jag måste faktiskt säga att nu begriper jag inte någonting. Frågan måste vara retorisk, för naturligtvis vet den ärade företrädaren för Folkpartiet att jag inte tycker att lagen om förtroendeman ska tas bort, självklart inte. Nu ska jag vara vänlig, inte för att det är tre dagar kvar i riksdagen den här hösten utan därför att jag faktiskt tycker så här. Jag blir så förvånad, för jag känner ju Sven Brus och Lennart Kollmats som väldigt vänliga och sympatiska personer. Det är därför som jag är så förvånad över att ni - ja, okej då att era partier har skrivit de här motionerna - med sådan emfas argumenterar för dessa motioner. Det är det som gör att jag säger: Jag begriper ingenting. Men naturligtvis, Lennart Kollmats, kan vi vara överens om en sak: Vi har olika uppfattningar. Vi tycker att det är rimligt att parterna på arbetsmarknaden behandlas på samma sätt, men när ni hade regeringsansvaret 1992 tog ni bort avdragsrätten för fackföreningsavgifter. Men ni förbisåg - jag påstår inte att det var av ond vilja - vad som skulle ske på arbetsgivarsidan, att man skulle bilda servicebolag och där kunde dra av avgifterna som del i rörelsen. Det var inte alls svårt att räkna ut detta 1992. Jag undrar om vi inte t.o.m. pekade på detta i våra motioner när ni lade fram förslaget. Nu försöker vi rätta till det som vi tycker var ett misstag ni gjorde. För de allra flesta löntagare innebär det att fr.o.m. nästa år blir det 80-110 kr mer i portmonnän varje månad. Det tycker vi är bra och rättvist. Dessutom är det konjunkturstimulerande.
Fru talman! I måndags fick jag ytterligare ett mejl, ett elektroniskt brev, som handlade om fastighetsskatten. Den här gången var det från Olle i Sigtuna. Han skriver bl.a.: Nu är det dags igen. Nya omräkningstal har presenterats av Riksskatteverket. Taxeringsvärdena i Stockholm höjs med upp till 25 %. Det skärper skatten igen med några tusenlappar för villaägarna. Hur länge ska vi stå ut med denna utveckling? Undantagsregler har införts för än den ena boendekategorin, än den andra. Men nya kategorier hamnar alltid med näsan under vattnet och klarar till slut inte av den skenande villaskatten. Jag kan bara hålla med Olle. Jag är därför ytterst tacksam och glad, fru talman, för att vi ännu en gång i år får möjlighet att debattera fastighetsskatten och dess förödande konsekvenser för enskilda människor. Jag är dock inte övertygad om att denna tacksamhet och glädje delas av Socialdemokraterna och deras stödpartier. Skatteutskottets betänkande 11 Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning m.m. kan låta tekniskt och oskyldigt, men allt får konsekvenser för människor av kött och blod. I korthet går förslaget ut på att det s.k. omräkningsförfarandet ska upphöra. Mitt emellan den allmänna fastighetstaxeringen, som sker vart sjätte år, görs en förenklad fastighetstaxering för småhus, hyreshus och lantbruksenheter. Det innebär att antingen en förenklad eller en allmän fastighetstaxering kommer att äga rum vart tredje år för respektive hustyp. Jag kan konstatera att Socialdemokraterna är hårt pressade när det gäller fastighetsskattens vara eller inte vara. Den ena mer absurda förklaringen än den andra levereras nu från såväl finansdepartement som socialdemokrater i övrigt. Jag ska bespara er vad som står på Finansdepartementets hemsida. Dock ska jag läsa vad finansministern skriver i ett svar till brevskrivande villaägare, för det tar nog ändå priset. Han skriver: "Du kan göra tankeexperimentet att du i stället för bo kvar i din egen fastighet väljer att hyra ut huset. Då kan du i normalfallet ta ut en månadshyra som överstiger de löpande drifts och underhållskostnaderna. Detta 'mervärde' slipper du betala om du själv bor i huset. Du har således en inkomst av din fastighet. Inte i pengar men i form av värdet på det egna boendet." Så nu vet familjen Johansson i Värmdö, med tre barn, vad de ska göra om de inte kommer att ha råd att bo kvar i sitt hus. De ska hyra ut det. Att de sedan har en inkomst på 635 000 kr sammanlagt gör att de inte omfattas av den nyligen beslutade begränsningsregeln. En sammanlagd inkomst på 635 000 kr kan låta mycket. Men med tre barn och de höga svenska inkomstskatterna finns det inte mycket kvar att leva på. Dessutom måste de ju betala förmögenhetsskatt. Det visar sig att i Stockholmsregionen behöver ett hushåll ha en årsinkomst på 730 000 kr för att ha råd att köpa ett hus - allt enligt Föreningssparbankens boindex. Bilden för familjen Johansson blir inte bättre nästa år, för då stiger taxeringsvärdena med ytterligare 21 % i Värmdö. Fru talman! Det är ju inne med olika serier i TV. Ibland undrar jag om inte den socialdemokratiska regeringens hantering av fastighetsskatten skulle räcka som underlag för en tragikomisk långkörare; komisk för att den socialdemokratiska regeringen gör bort sig hela tiden, tragisk eftersom enskilda människor får ta konsekvenserna av den socialdemokratiska regeringens agerande. I år, så sent som för två veckor sedan, röstade socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet igenom den s.k. begränsningsregeln. För den som har missat vad som står i detta betänkande, och i budgetpropositionen, kan jag avslöja att det snart kommer något som heter dämpningsregel. Ja, ni hörde rätt. Först kommer en begränsningsregel, sedan en dämpningsregel. Var har allt ert tal om enkelhet och likformighet i skattesystemet tagit vägen? Det är ironiskt att regeringen och utskottsmajoriteten redan nu, i dag, vet att dagens beslut kommer att bli förödande för många enskilda familjer. Utskottsmajoriteten skriver: "Förslag om en särskild dämpningsregel för att undvika att den treåriga omtaxeringsperioden leder till kraftiga språngvisa höjningar av taxeringsvärdena avser regeringen att presentera nästa år." Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Snart har ni inte många ord kvar att välja på för att modifiera vad ni själva har ställt till med. Eller kommer det en lindringsregel, en mildringsregel, en avkylningsregel, en sordinregel, en blidkarregel, en skruva-nedregel eller en dumpningsregel? Nej, vi moderater ska se till att ni slipper fundera ut eller välja några nya ord. Vi ska se till att det blir en ny regering hösten 2002. Då kommer avvecklingen av fastighetsskatten att påbörjas. Fru talman! På julafton får de allra flesta åtminstone ett paket. Men hur trevligt är det att få ett paket som man redan själv har betalt? Förväntar sig sedan tomten dessutom en kram, en puss på kinden och tomtegröt som tack, då blir man minst sagt ilsken. Men det är just den tekniken som Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet använder sig av. Först beslutar man att frysningen av taxeringsvärdena på 1997 års nivå ska upphöra. Detta beslut innebär att i princip alla får kraftigt höjda taxeringsvärden och därmed dramatiskt höjd fastighetsskatt. Sedan försöker man med den komplicerade och orättvisa begränsningsregeln ta bort lite av denna effekt. Först tar man från medborgarna, sedan ger man tillbaka lite till några. Men om nu fastighetsskatten är den där rekorderliga skatten à la Bosse Ringholm, skatten som ingen kan smita från, varför då göra alla dessa krumbukter? Varför begränsa, dämpa och sänka procentsatsen? Eftersom vi moderater vill avskaffa både fastighets och förmögenhetsskatten behövs enligt oss inget nytt taxeringsförfarande. Även arvs och gåvoskatten ska avskaffas på sikt. Vi har följaktligen yrkat avslag på denna del av propositionen. Vidare föreslår vi att fastighetsskattelagen ska upphöra att gälla fr.o.m. den 1 januari 2002 samt att småhus och flerbostadshus producerade efter utgången av innevarande år inte ska ingå i fastighetsskattesystemet. Om nu ett taxeringsvärde skulle behövas för ett annat ändamål kan värdering utföras av oberoende, auktoriserad värderingsman. Detta sker redan i dag vid lån till köp av fastigheter. Vi anser inte att skattemedel ska användas för sådan här verksamhet. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1. Efter all den här kritiken får jag komma med lite beröm. Det är bra att man nu ändrar och gör det möjligt att få uppskov med kapitalbeskattningen även i de fall där man förvärvat en fastighet tidigare än året före det år då ursprungsbostaden sålts. Vi moderater vill också göra det möjligt för den enskilde att själv välja det belopp med vilket man ska yrka uppskovsavdrag. Denna fråga ska behandlas och avgöras under våren 2002 av utskottet, och det tycker vi är bra. Fru talman! Till sist har jag ett litet rim så här i juletid: När ska finansministern vårt budskap uppfatta, att nu får det vara nog med att mitt boende uppskatta? Jag kan inte betala med en kakelplatta! Framöver vill jag lugnt min tomt kratta och med mina barn i hängmattan skratta och inte bara protestbrev till dig författa. I september månad nästa år när de borgerliga dig och ditt parti klår hjälper inte att du försökt vara alla skatters matador. Du kommer att få lämna din Finansdepartementskorridor, för jag kommer att rösta på det parti som fastighetsskattens avskaffande föreslår. God jul önskar alla boende i Sverige!

Fru talman! Det är knappt att man tror det är sant, men nu är vi framme vid en ny debatt om fastighetstaxeringen. Riksdagen beslöt för några dagar sedan att införa en begränsningsregel på 5 %. I dag ska vi fatta beslut om en förenklad modell som ska reglera fastigheternas taxeringsvärde mellan ordinarie fastighetstaxeringar. Jag vet inte vad jag ska likna detta vid. Kan det möjligtvis liknas vid någon form av första april-skämt där man utlovas frihet från dåliga skämt, men när man vänder ryggen till kommer det ett ordentligt slagträ i ryggen? Vi har just debatten med argument för och emot fastighetsskatten i allmänhet och begränsningsregeln i synnerhet bakom oss. Det är ju på gränsen till att man måste be svenska folket om ursäkt. I dag blir det beslut om förenklade fastighetstaxeringar som resulterar i höjda värden från nästa år. Vid noggrann genomläsning kommer man fram till ett stycke som behandlar ännu ett kommande förslag om en särskild dämpningsregel. Den är aviserad till nästa år. Denna regel ska förhindra att den treåriga omtaxeringsperioden leder fram till språngvisa höjningar av taxeringsvärdena. Förslaget är knapphändigt beskrivet, och tacka för det. Vem vet om det inte kommer nya regler innan dess avseende landets senaste skattemjölkkossa, nämligen våra bostäder. Jag blir smått irriterad på systemet. Vi har flera gånger hört ord om att regeringen sänkt fastighetsskatten. På sätt och vis är det sant. Vi har fått en lägre procentsats och ett något högre fribelopp på förmögenhetsskatten. Men det är ju att lura folket. Det torde knappast vara obekant för regeringen vad folkopinionen har för uppfattning. Vi kan inte heller hålla på att ändra boskatten som vi har gjort under den senaste tiden. Fru talman! Detta år har kritiken mot fastighetsskatten blivit starkare än någonsin. Kritiken från medborgarna har varit så omfattande att regeringen tvingats till flera reträtter. Jag ska inte fördjupa mig mer i de olika delarna utan bara tillägga utöver vad jag tidigare sagt, t.ex. förmögenhetsskatten som korrigerades. Nu väntar vi på förändringar inom arvsbeskattningen också. Även på detta område har de orimligt höga taxeringsvärdena på bostäder slagit hårt mot människor som möter sorgen och ärver sin bostad genom bodelning. Gamla fribelopp tvingar fram höga arvsskatter som kan drabba inte minst människor med låga pensioner. Fru talman! Kristdemokraterna har i tidigare väckta motioner med anledning av regeringens budgetproposition utformat en politik för en utfasning av den statliga fastighetsskatten. Vi anser att fastighetsskatten, som den är utformad i dag, strider mot grundläggande etiska och skatterättsliga principer. Genom att frysa taxeringsvärdena skulle vi också komma ifrån de negativa effekterna som tvingat fram regeringens lapptäcke. Vi medborgare skulle besparas obehagliga skattekostnader vid förmögenhetsbeskattningen, gåvo och arvsbeskattningen samt den årliga fastighetsbeskattningen. Jag skulle vilja ställa en fråga till regeringens företrädare i denna debatt. Kommer den totala boskatten, då menar jag inklusive förmögenhetsskatt på boendet, realt sett att öka eller minska för medelinkomsttagaren? Kommer skattemyndigheterna att få nödvändiga resurser för att kontrollera och genomföra förändringen av våra taxeringsvärden? Kristdemokraterna anser att relationen mellan skatt och legitim orsak till skatten är borta. Den motiveras endast som en lämplig skattebas i kraft av sin immobilitet, dvs. kapitalet kan inte fly ur landet. Motiven är alltså statsfinansiella eller, som det också heter, fiskala. Jag yrkar bifall till reservation 2.
Fru talman! Att det finns många problem med beskattningen av boendet och alla de regler som kringgärdar detta visar sig väldigt ofta inte bara i denna kammare utan i snart sagt varje litet samtal på någon veranda med grannarna eller på pendeltåget när man lyssnar på vad människor pratar om. I denna region talar man om två saker, först och främst om hur man får tag på en bostad. Och om man väl har fått det så talar man om hur man ska ha råd att bo kvar i den. Jag tycker att den här propositionen i grunden inte löser något av dessa problem. Den är knappast ens ett steg i rätt riktning. Och vi från Folkpartiet yrkar alltså avslag på den. När det gäller beskattningen av boendet vill jag verkligen påpeka att det för oss i Folkpartiet liberalerna är mycket viktigt att vi talar om alla bostäder och att detta inte handlar om villor utan om alla bostäder och att staten så långt som det bara är möjligt ska förhålla sig helt neutral till hur människor väljer att bo. Därför ska man inte göra skillnad i utfallet mellan olika boendeformer. Och beskattningen av dem som har valt att bo på höjden i stället för på marken är en minst lika viktig frågeställning, även om de inte ser skatten själva på sin egen skattsedel utan på hyresavin eller på avgiftsavin till bostadsrättsföreningen.

Folkpartiet anser att fastighetsskatten på sikt ska avskaffas. Hela denna reformering ska ske genom att vi först och främst fryser taxeringsvärdena. Då skapar vi oss ett rådrum på en period då man faktiskt kan arbeta om detta system. Inget parti har på förslag att avskaffa denna skatt så snabbt att det är acceptabelt att behålla det nuvarande taxeringssystemet, enligt vår uppfattning. För Moderaterna skulle det enligt deras egna motioner ta sju-åtta år. Själva brukar de dra ned det till fem-sex år. Likafullt är det en tidsperiod som jag anser vara helt oacceptabel att behålla det nuvarande systemet inom. Vi har själva satt upp målet att vi på ett ansvarsfullt sätt ska kunna finansiera ett avskaffande av skatten under en tioårsperiod. Då måste man göra om sättet att taxera fastigheterna. Värdeområdena måste förändras. Först och främst måste man se till att man taxerar varje fastighet för sig. Det ska vara ett riktigt taxeringsvärde på just den fastighet som jag ska betala skatt på och inte något allmänt genomsnittsvärde. Det måste vara ett rättssäkert förfarande där en enskild faktiskt kan överklaga ett felaktigt beslut, vilket man inte kan göra i dag och vilket ju inte heller behövs, eftersom taxeringsvärdet inte ska vara rätt just för den fastigheten, vilket det borde vara. De stora värdeområdena innebär att man får betala värdestegringar som inte alls har skett där man själv bor utan där någon helt annan människa bor, osv. Vi har tillsammans med de tre andra borgerliga partierna väckt förslag om att omedelbart frysa taxeringsvärdena på den gamla nivån. Det har kammaren avslagit. Vi har väckt förslag om att reformera fastighetsbeskattningen. Det vill majoriteten inte göra. Och vi har väckt förslag om att under ett antal år avskaffa förmögenhetsskatten, vilket är det viktigaste för att hjälpa gamla människor att kunna behålla sina bostäder. Den här propositionen om förenklad fastighetstaxering uppfyller inte något av de krav som vi i Folkpartiet liberalerna ställer på de systemreformer som behövs i fråga om detta. Därför yrkar vi avslag på denna proposition. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 3.

Fru talman! Låt mig inledningsvis yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer. I detta betänkande behandlar vi ytterligare förändringar på fastighetsbeskattningsområdet. Den här gången handlar det bl.a. om förslag om att omräkningsförfarandet ska tas bort och att det i stället ska införas ett system med förenklade fastighetstaxeringar. Dessa förenklade fastighetstaxeringar ska ske för småhusenheter, hyreshusenheter och lantbruksenheter under perioden mitt emellan de allmänna fastighetstaxeringarna. Detta, fru talman, innebär att antingen en förenklad eller allmän fastighetstaxering äger rum vart tredje år för respektive typ av taxeringsenhet. Vidare föreslås också att tidsplanen ändras. Förberedelsearbetet inför den förenklade fastighetstaxeringen ska vara mindre ingående än vid den allmänna fastighetstaxeringen, och huvudregeln bör vara att någon fastighetsdeklaration inte ska lämnas. När det gäller hyreshustaxeringen är dock hyran den viktigaste värdefaktorn, och eftersom denna värdefaktor är föränderlig anser vi från utskottsmajoritetens sida att en deklaration ska göras. Vidare föreslås att det i fastighetstaxeringslagen införs en ny grund för när en ny taxering ska göras. Detta innebär att ny taxering av fastighet ska göras under löpande taxeringsperiod om det skett förändringar i den fysiska miljön så att fastighetens värde på visst sätt har påverkats. De nya reglerna ska enligt planerna träda i kraft den 1 januari nästa år och ska tillämpas första gången vid fastighetstaxeringen år 2003. Omräkningen av taxeringsvärdena anser vi ska fortsätta fram tills dess att respektive typ av taxeringsenhet är föremål för förenklad eller allmän fastighetstaxering. Detta har främst statsfinansiella skäl, men det har även administrativa skäl. Fru talman! Omräkningsförfarandet infördes för att man skulle få en mer successiv anpassning av taxeringsvärdena till prisutvecklingen, men relativt snart framkom kritik mot systemet. Utifrån denna kritik frystes taxeringsvärdena och Fastighetstaxeringsutredningen tillsattes. Denna utredning kom fram till att för det mesta fungerar taxeringen bra, men delar av kritiken var berättigad. Det gällde de värderingstekniska problemen vad avser omräkningsförfarandet och att den kraftiga prisutvecklingen för småhusenheter även medfört problem för denna kategori. På grund av att bostadsmarknaden är i obalans så har den kraftiga prisutvecklingen för småhus i vissa delar av landet fördubblats medan den i andra områden har sänkts. Avgränsningen av prisutvecklingsområdena har därför fått större betydelse än tidigare. Riksskatteverket har påpekat att det uppstår tröskeleffekter som man inte kan göra något åt inom ramen för det nuvarande systemet. Utifrån detta föreslår vi att omräkningsförfarandet tas bort och att det istället införs ett system med förenklade fastighetstaxeringar. Tidigare system av fastighetstaxeringar har ofta innehållit betydande språngvisa uppjusteringar av taxeringsvärdena som inte heller var bra. För att detta inte ska upprepas och för att undvika att den treåriga omtaxeringsperioden leder till sådana kraftiga språngvisa höjningar så kommer en särskild dämpningsregel att införas. En sådan regel kommer att presenteras nästa år. Fru talman! Så har jag tagit del av de borgerliga reservationerna och vad de borgerliga sagt här tidigare under debatten, och det är inget nytt under solen - eller ska jag kanske säga under molnen en sådan här dag. Moderata samlingspartiet vill som vanligt gå längst: inget system med fastighetstaxeringar eftersom man vill avskaffa både fastighets och förmögenhetsskatten samt arvs och gåvoskatten. Allt som hör till ska privatiseras. Det finns alltså tre borgerliga reservationer som spretar åt olika håll! Jag ställde en fråga vid förra debatten och fick inget svar, så jag kommer att ställa den frågan igen: Hur kommer fastighetsbeskattningen att se ut vid en eventuell borgerlig valseger nästa år? Jag anser att väljarna i god tid ska få klart för sig: Kommer fastighetsskatten att avskaffas och kommer en kommunal fastighetsavgift att införas? Jag anser att man ska svara på det här från de fyra borgerliga partierna. Än en gång yrkar jag bifall till betänkandet och avslag på reservationerna, fru talman.
Fru talman! Jag kan ju ställa en fråga till Lisbeth Staaf-Igelström direkt: Hur kommer fastighetsskatten att se ut med Socialdemokraterna och dem ni eventuellt ska regera tillsammans med? Ni kan ju ens en gång inte i dag ge besked om hur den kommer att se ut i morgon eller nästa år, för den ändras ju hela tiden. Jag tycker att vi har redovisat ganska klart det vi har gemensamt när det gäller fastighetsskatten, och det kommer att bli bra och bättre för alla. Min stora fråga till Lisbeth Staaf-Igelström är: Om nu fastighetsskatten är denna rekorderliga skatt som finansministern så ofta pratar om: Varför gör ni den här begränsningsregeln och varför den här dämpningsregeln och alla de här andra ändringarna som ni vill göra och gör? Vågar ni inte stå för vad ni tycker längre? Min andra fråga är: Tycker Lisbeth Staaf Igelström att uttaget av fastighetsskatt uppfyller kraven som ni själva brukar ställa på skattesystemen: enkelhet, likformighet och, skulle jag vilja tillägga, förutsägbarhet för de enskilda medborgarna? Tycker Lisbeth Staaf-Igelström att det är så i dag?
Fru talman! Vi socialdemokrater har klart uttalat att vi kommer att ha en fastighetsskatt kvar, och det kommer vi att ha utifrån att vi prioriterar helt andra frågor. Vi prioriterar välfärden framför stora skattesänkningar, så vi kommer att ha en fastighetsskatt kvar när vi vinner valet nästa år. Att det har blivit på det här sättet beror ju på att vi har en bostadsmarknad i obalans. Utifrån det har vi tvingats att göra den här begränsningsregeln. Vi kommer också att ha den här dämpningsregeln, och det är för att vi ska försöka hitta en bra nivå. Jag säger det klart och tydligt: Vi kommer att ha en fastighetsskatt kvar. Men jag vill också då ställa en fråga: Hur kommer fastighetsskatten att se ut vid en eventuell borgerlig regering? Hur ställer ni er från Moderata samlingspartiet till en kommunal fastighetsavgift? Säger ni nej till den, eller säger ni ja till en sådan?
Fru talman! Jag svarar på den sista frågan direkt: Vi säger nej till en kommunal fastighetsskatteavgift. Lisbeth Staaf-Igelström säger så här: Fastighetsskatten ska vara kvar, för vi prioriterar välfärden. Då får jag fråga: Vad är det för välfärd man erbjuder medborgarna om de inte har råd att bo kvar? Är det inte ni socialdemokrater som brukar prata om bostadspolitik och att det är en social rättighet? Vad är det för välfärd ni erbjuder folk när de inte har råd att bo kvar? Det är min fråga. Sedan fick jag inte, tycker jag, något svar på det här med enkelhet, likformighet och förutsägbarhet i skattesystemet med alla de här konstiga krångligheterna ni håller på med; begränsningsregel, dämpningsregel - vi vet ju inte vad som kommer framöver!
Fru talman! Vi har också aviserat att vi ska tillsätta en ny utredning när det gäller fastighetsbeskattningen. Denna fråga har ju utretts under många år, och det har varit svårt att hitta ett bra system som gäller överallt. Jag ska också säga det att vi alltså kommer att ha kvar en fastighetsskatt även när vi gör den här utredningen, och det tycker jag är väldigt klart och tydligt. Däremot har inte Marietta de Pourbaix-Lundin svarat på hur ni egentligen vill ha det efter valet 2002, om ni skulle vinna valet. Nu hoppas ju jag innerligt att ni inte ska göra det. När det gäller välfärden har vi en helt annan prioritering än vad ni i Moderata samlingspartiet har. Ni vill ju nedmontera välfärden. Ni vill också skapa ett helt annat samhälle. Ni vill ju byta system. Det säger vi nej tack till. Klart besked: Vi kommer att behålla fastighetsskatten även efter en valseger 2002!
Fru talman! Realt sett kommer boskatten att minska vid en borgerlig regering. Det svaret tror jag att vi borgerliga partier kan enas om här i eftermiddag. Sedan har vi tyvärr samma situation som den socialdemokratiska regeringen, som heller inte är färdig med hur den tekniska lösningen ska se ut i framtiden. Man blir mer och mer förbluffad över hur man kan röra till det vad beträffar fastighetsskatten. Väljarna nöjer sig med ett besked om att det blir lägre fastighetsskatt, och jag tror att det är svar på frågan. Kan däremot Lisbeth Staaf-Igelström svara mig? Jag hade en debatt förra veckan med en socialdemokratisk företrädare som hävdade att boskatten totalt sett är sänkt av den socialdemokratiska regeringen. Kan jag få ett svar på den frågan från Lisbeth Staaf Igelström också, om det verkligen förhåller sig så som herr Klockare uttalade sig om förra veckan, att regeringen har sänkt fastighetsskatten? Och för att vara ytterst tydlig: Blir det lägre boendeskatt för lågoch medelinkomsttagarna framöver?
Fru talman! Vi hörde tidigare att den moderata företräderskan sade nej, ett mycket klart och tydligt nej, till en kommunal fastighetsavgift som Kristdemokraterna förespråkar. Då vill jag ställa en fråga till Kenneth Lantz: Kommer Kristdemokraterna att ge upp sitt krav på en kommunal fastighetsavgift om det eventuellt skulle bli en borgerlig regering år 2002? Vi socialdemokrater kommer att ha fastighetsskatten kvar. Vi har gjort stora förändringar i den. Vi har sänkt procentskatten. Vi har ökat fribeloppen i förmögenhetsbeskattningen. Vi har också infört en begränsningsregel som är mycket bra för dem med låga och medelhöga inkomster. Vi har alltså gjort oerhört mycket när det gäller fastighetsskatten, och vi kommer att ha kvar den. För många har fastighetsskatten sänkts, Kenneth Lantz. Det beror på var någonstans i Sverige man bor. I tillväxtområdena är bostadsmarknaden i obalans. Det innebär att efterfrågan är väldigt hög. Ni från kristdemokraterna säger ju nej till olika investeringsstöd för byggande av hyresrätter. Varför gör ni det, om ni nu vill att bostadsmarknaden ska vara i balans? Hur ska ni kunna få en bostadsmarknad i balans? Kan du svara på det, Kenneth Lantz?
Fru talman! Jag tror inte att det är några problem med den kommunala avgiften. Vi ska nog förhandla med samarbetsparterna om den här frågan. Vi är i precis samma situation som socialdemokraterna. Vi kan inte presentera ett färdigt förslag för framtiden. Inom rimlig tid är vårt gemensamma mål att fastighetskatten ska sänkas, och det är det som väljarna är ute efter. Det handlar inte bara om vad Lisbeth Staaf Igelström är ute efter, utan det gäller också vad väljarna efterfrågar. Fastighetsskatten, boskatten, kommer att sänkas med en borgerlig regering. När det gäller den totala boskatten blir vi uppringda av människor som berättar hur det fungerar i det verkliga livet. Jag skulle därför vilja ställa en fråga: Tycker Lisbeth Staaf-Igelström att det är rimligt att en nybliven änkling ska tvingas att sälja sin fastighet som han tillsammans med sin hustru har finansierat och bott i under 30-40 år? Denna änkling ringde mig i måndags och tyckte att det var alldeles på tok att han ska tvingas att sälja sitt eget hem just på grund av den tröghet som finns med det blygsamma fribeloppet i arvsbeskattningen, 280 000 kr. Är det en bra modell för en boskattepolitik?
Fru talman! Kenneth Lantz säger att det inte kommer att bli några problem att förhandla om den framtida fastighetsskatten. Han säger också att den ska avskaffas vid ett eventuellt borgerligt regeringsövertagande 2002. Jag tror att det kommer att bli oerhört stora problem, eftersom moderaterna säger definitivt nej till em kommunal fastighetsavgift. Hur ställer då ni er i den frågan? Nu vet jag att Kenneth Lantz inte har möjlighet att svara på den frågan, men jag är övertygad om att det kommer att bli problem. Jag är också övertygad om att fastighetsskatten kommer att sänkas om ni tar över regeringsmakten 2002. Men frågan är hur det kommer att finansieras. Vi socialdemokrater prioriterar en välfärd före sänkt fastighetsskatt. Fastighetsskatten är en oerhört viktig del för oss för att finansiera välfärden. Det kommer den också att vara framöver, Kenneth Lantz.
Fru talman! Det är intressant att göra ett inhopp i skatteutskottet. Majoritetsföreträdaren har tydligen ett väldigt begränsat intresse av att tala om den fråga som saken gäller, nämligen fastighetstaxering. Hon har också ett väldigt begränsat intresse av att tala om vad den majoritetskonstellation som hon företräder vill och som hon hoppas att vinna valet med. Jag kan förstå att Lisbeth Staaf-Igelström tycker att det är viktigt att man före valet ska tala om vad man tycker med tanke på vilken skillnad det är i dag mellan vad ni har genomfört och vad ni sade före valet att ni skulle genomföra. Vem ni skulle genomföra det med talade ni över huvud taget inte om. Jag kan därför förstå att Lisbeth Staaf-Igelström tycker att det är viktigt att andra redogör för hur de tänker. Men hon tänker kanske inte så mycket på att hon själv inte talar om hur hon tänker göra. Jag tycker att Lisbeth Staaf-Igelström i stället borde föregå med gott exempel när det gäller att få borgarna att redogöra för framtiden, vilket jag mycket noggrant redan har gjort från talarstolen. Hur tänker ni förhålla er till Miljöpartiets krav på kommunal fastighetsbeskattning eller till Vänsterpartiets förslag att förändra arvsbeskattningen? Det är mycket mer intressant. Då kan vi föra en dialog om vilka förslag som de enskilda partierna och de olika konstellationerna vill genomföra. Det vore också intressant om Lisbeth Staaf Igelström kunde säga några ord om den kritik som jag framförde mot fastighetstaxeringen som sådan och mot hur den slår mot enskilda villaägare, hyresgäster och bostadsrättshavare. Systemet i sig har stora brister. Man taxerar den faktiska bostaden i stället för att räkna efter ungefär på ett genomsnitt vad som kan anses vara rätt. För den som ska betala räkningen är det av väldigt stor betydelse om man får betala hälften eller dubbelt så mycket.
Fru talman! Jag blir lite förvånad när jag hör Karin Pilsäter. Hon säger att jag inte har sagt någonting om fastighetstaxeringen. Jag ägnade hela min inledning åt att redogöra för det som sägs i propositionen, en proposition som vi, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom. Ingen har en avvikande mening om förslagen i propositionen. Ingen har avgett någon reservation till betänkandet. Ni däremot har avgett tre reservationer till betänkandet som spretar åt olika håll. Det tycker jag är en väsentlig skillnad. När det gäller bostadsrätter och hur det ska se ut i framtiden har jag själv suttit med i den utredning där vi har sagt att vi vill se till att det blir en likvärdig och likformig beskattning. Vi får då se till att det blir på det sättet framöver. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterparitet är alltså överens i den här frågan. Vi var också överens beträffande utredningen. Jag vill ställa en fråga till Karin Pilsäter. Det är samma fråga som jag ställda under en debatt förrförra veckan. Den folkpartistiske ledamoten kunde då inte svara på frågan, men det kan kanske Karin Pilsäter göra. Det handlar om att ni har avsatt 100 miljoner kronor i ert budgetförslag för att åstadkomma lättnader och införa specialregler för särskilt attraktiva områden där enskilda människor kan komma i kläm, som ni skriver i er motion. Dessa lättnader ska enligt er motion inte leda till några marginaleffekter. Då ställer jag frågan till Karin Pilsäter: Hur ser dessa specialregler ut? Vad har ni hittat för system som innebär att det inte leder till några marginaleffekter? Nu är jag mycket väl medveten om att 100 miljoner kronor är väldigt lite pengar i det här sammanhanget, men det är själva konstruktionen som jag är ute efter. Finns det något system som innebär att det inte blir några marginaleffekter?
Fru talman! Det är ganska uppenbart att det görs en logisk kullerbytta. Å ena sidan försökte Lisbeth Staaf-Igelström att göra troligt att Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna redan är överens om allt i hela systemet med fastighetsbeskattning och att man därför inte behöver redogöra för några olikheter. Å andra sidan vill ni inte genomföra några förändringar framöver, eftersom allt är perfekt som det är i och med denna proposition. I nästa andetag säger ni att ni vill förändra taxeringen av bostadsrätter. Då är inte systemet perfekt. Det kommer nya förändringar i framtiden, precis som det löpande har gjort hela tiden fram till nu. Men om nu fastighetsskatten är så perfekt, varför har ni sänkt den med en tredjedel? Varför aviserar ni att det trots allt kommer att ske en massa förändringar? Vad ni tycker ni tre partier i så fall om dessa förändringar gemensamt? Hur förhåller ni er som respektive parti till de förslag som framförs - inte bara i propositionen rent formellt - ute på gator och torg, på möten och i motioner till riksdagen? Där framgår det tydligt att ni har en hel del olika ståndpunkter. De borgerliga partierna har lagt fram ett gemensamt förslag t.o.m. baserat på samma motion - jag har undertecknat den själv - om vilka förändringar i fastighetsskatten som vi vill göra nu. Det är viktigt för människor att få besked om vad som händer nu. Med er politik får de aldrig några besked förrän efteråt, och då är det väldigt svårt för människor att inrätta sina liv. Den dag som debatten handlar om det som Lisbeth Staaf-Igelström frågade mig om i sitt senaste inlägg ska jag gärna ta en längre diskussion. Men eftersom det över huvud taget inte är ämnet för dagens debatt avstår jag från att ge mig in i den diskussionen eftersom jag inte har någon talartid kvar.
Fru talman! Jag konstaterar att jag inte kan få något svar av Karin Pilsäter heller när det gäller om man kan hitta ett system som inte leder till sådana marginaleffekter. Jag har, som sagt, letat i motionerna. Man skriver om detta, men man skriver inte på vilket sätt det ska gå till. Varför har vi gjort dessa förändringar på fastighetsbeskattningens område? Jo, det beror på att vi har en bostadsmarknad i obalans. Utifrån detta måste man göra olika förändringar. Det är det vi gör, och vi följer hela tiden upp det. Ett skattesystem står aldrig stilla. Någon del är alltid föränderlig. Då måste man följa med hela tiden.

Fru talman! Jag ska inte ge mig in i någon längre fastighetsskattedebatt. Jag tycker att vi har haft ganska många sådana här i kammaren, och vi lär ha några till under våren. Detta betänkande ger mig inte anledning att gå in i någon längre debatt. Vi tycker inte att fastighetsskatten är perfekt utformad. Hade vi haft en marknad i balans i hela landet hade fastighetsskatten varit ganska bra utformad. Men nu är det så att marknaden inte är i balans, och därför funkar inte dagens system. Det är också därför det ska tillsättas en parlamentarisk utredning som ska se över detta. För en gångs skull ska det ske förutsättningslöst, dvs. att vi inte behöver hålla oss inom kapitalbeskattningens område. Vi kan gå utanför det. Då hittar man kanske lösningar som är bättre än dagens. Det är som Lisbeth Staaf-Igelström säger. Om man får sänkt skatt eller inte beror på var man bor. I år räknar vi med att fastighetsskatten minskas med 3 miljarder runtom i landet. Men i det överhettade Stockholmsområdet ökar den med 1 miljard. Det är en illustration till att systemet trots allt inte fungerar som det ska. När det gäller diskussionen om bostadsrätter kan jag säga att tre partier i Fastighetsbeskattningskommittén - ytterligare något parti var med på det - var överens om att vi ska ha en neutral beskattning av de olika boendeformerna. Det ska finnas en neutralitet skattemässigt. Det innebär att även bostadsrätterna bör taxeras på ett annat sätt. Det håller man på att utreda. Det är inte så lätt att bara slänga fram ett sådant förslag. Det är en hel del teknikaliteter som måste lösas. Anledningen till att jag anmälde mig till debatten är att jag för två tre år sedan skrev en motion med anledning av ett telefonsamtal och ett brev från en väljare. Jag vet inte vilket parti kvinnan röstade på. Kvinnan och hennes familj hade sålt sitt hus. De hade en obebyggd tomt. På denna tomt skulle de bygga ett hus. De trodde att de skulle få uppskov med beskattningen, men se, det gick inte. De hade ägt tomten under för lång tid. Trots att kostnaden för att bygga huset var över 1 1⁄2 miljon fick de inte uppskov med reavinsten. Jag tog upp detta i en motion och fick faktiskt till stånd ett tillkännagivande till regeringen. I dag kommer vi att fatta beslut om att ändra uppskovsreglerna, så att de gäller även om man har innehaft en tomt. Det kostar ganska mycket pengar. Detta kommer nog att skapa viss ordning när det gäller uppskovsinstitutet.
Fru talman!

Vi anser att utvecklingen av miljöanpassade bilar måste stimuleras. Regeringen föreslår en nedsättning av förmånsvärdena för sådana bilar som t.ex. el-, elhybrid-, etanol och gasbilar. Avsikten med förslaget är säkert god, men det slår fel, tycker vi. Genom förslaget motarbetas andra tekniker som kan vara minst lika miljövänliga. Det hade varit bättre, tycker vi, att sänka beskattningen för miljövänliga bilar i förhållande till de faktiska utsläpp som bilarna har och inte utifrån vilken teknik som används. Det är olyckligt om skattesystemet styr mot utveckling av en speciell teknik. Vi anser därför att regeringens förslag bör avslås och att regeringen i stället bör återkomma med ett förslag som är teknikneutralt för miljövänliga bilar. Det är även viktigt att sådana bilar som inte är s.k. förmånsbilar också uppmuntras till en miljövänligare teknik. Över huvud taget bör en total översyn göras av hela det system av skatter och miljöklasser och övriga regler som ska styra mot mer användande av miljövänlig teknik inom vägtrafiken. Nu har vi ett lapptäcke, och det är svårt att se hur det fungerar som helhet. Den andra punkten som jag tänkte ta upp gäller nedsättningen av socialavgifter. Regeringen föreslår sänkta arbetsgivaravgifter för företag i stödområde A. Det förslaget kommer utöver den generella nedsättning som redan i dag finns för företag i hela landet på 5 %. Dock är den nedsättningen begränsad, så att den uppgår till max ungefär 3 500 kr i månaden. Den extra nedsättning som nu föreslås på ytterligare 10 % nedsättning. Det är dock maximerat, så att nedsättningen får bli högst drygt 7 000 kr per månad. Det är alltså för mycket små företag som den här nedsättningen är gjord. Vi tycker inom Moderata samlingspartiet att en nedsättning av arbetsgivaravgifter är en bättre princip för företagsstöd än en konventionell stödpolitik. Därför har moderaterna tidigare föreslagit den här typen av stöd. Det är ett bättre stöd än att ge bidrag till företagen. Men i det förslag som finns i betänkandet ingår inte branscher som renskötsel, jordbruk, fiske och transport. Det vill Moderata samlingspartiet inbegripa i förslaget. Vi förordar att de också får del av nedsättningarna. EU:s statsstödsregler brukar normalt inte stöta på hinder när det gäller stöd som ligger under gränsen för försumbara stöd. Därför vill vi att regeringen aviserar EU att man tänker föreslå att även dessa branscher får del av stödet. Därefter bör regeringen återkomma med förslag om nedsättningar. Över huvud taget anser vi att det är angeläget att alla åtgärder som gynnar småföretagande genomförs snarast. Det är alldeles för få personer i Sverige som driver ett nystartat företag. Det är under 3 % av befolkningen som är engagerade i sådana företag. Vi ligger långt efter t.ex. Danmark, Finland och Norge, för att inte tala om USA. I dag fick jag ta del av ytterligare en rapport som beskriver företagsklimatet i Sverige. Det är en rapport från Global Entrepreneurship Monitor. Det är en organisation i England som graderar olika länder när det gäller grogrunden för företagsamhet. Man har undersökt 29 länder, och Sverige ligger på 24:e plats. Man pekar bl.a. på att det är ovanligt få vuxna personer som är engagerade i entreprenöriella aktiviteter i Sverige jämfört med många andra länder. Man pekar också på att det finns ett klart samband mellan ekonomisk tillväxt och hur många personer som driver företag. Därför är det viktigt att genomföra åtgärder som på alla sätt kan gynna företag, och då inte minst små företag. Vi ser ju dagligen runtom i landet hur varslen ökar, och det är oerhört viktigt att det kommer ersättningsföretag i stället för de företag som nu blir tvungna att lägga ned sin verksamhet. Förslaget i betänkandet om nedsättning av socialavgifter i stödområdet är en liten åtgärd i rätt riktning, men det borde bli mer uppenbart för regeringen att det brådskar att även fatta beslut om fler åtgärder när det gäller företagsamheten. Man ska inte bara välvilligt säga sig vilja förbättra företagsklimatet. Vi vill gärna att regeringen också genomför åtgärder mer generellt. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 7.

Fru talman! Det här betänkandet rymmer ett antal viktiga skattefrågor. Jag ska kort beröra flertalet av dem. För det första har vi kristdemokrater länge krävt att bokmomsen ska sänkas. Vi var det första parti som också avsatte medel i våra budgetalternativ för den åtgärden. Först handlade det om barnböcker, men på senare år har vi också krävt en sänkt bokmoms generellt. Dessvärre har kulturministern envist motsatt sig en sänkning av bokmomsen, ända till nu. Men nu är vi framme vid ett beslut, efter en lång tid, och här finns i huvudsak ett bra förslag. Vi välkomnar alltså regeringens förslag om att sänka momsen på böcker, noter och kartor. Däremot anser vi kristdemokrater att tidskrifter inte borde omfattas av sänkningen. Sänkningen av bokmomsen har två goda syften, dels att främja kunskap och utbildning, dels att förbättra funktionen i den svenska ekonomin. Att nu sänka momsen också på tidskrifter skulle inte ge dessa effekter. Det är dessutom oklart vad som kan innefattas i begreppet tidskrifter. Ett problem som förekommer i sammanhanget är ju när tidskrifter säljs tillsammans med videokassetter, cd-skivor m.m. Det finns en rad besvärliga gränsdragningsproblem. Ett företag skulle t.ex. kunna få lägre moms på cd-skivor genom att sälja dem tillsammans med en tidskrift. Att exempelvis stimulera försäljningen av s.k. herrtidningar med vidhängande kvinnoförnedrande videokassetter genom skattesänkningar känns inte särskilt tilltalande. Av flera goda skäl har vi kristdemokrater alltså valt att göra en annan prioritering och använt de 540 miljoner som momssänkningen på tidskrifter skulle kosta till andra mera angelägna skattesänkningar. Vi anser alltså att regeringens förslag om sänkt moms på tidskrifter bör avslås. Men med hänsyn till att beräkningen av budgetens inkomster för 2002 redan har godkänts av riksdagen får vi nöja oss med att tillkännage att det här förslaget borde ha avslagits. Det finns enligt vår mening mer angelägna skattesänkningar än den på tidskrifter. Förslaget kommer som det ser ut att skapa en rad gränsdragningsproblem. För det andra, fru talman, har vi kristdemokrater föreslagit en generell inkomstskattesänkning i fyra steg. De här förslagen har vi utvecklat i en särskild motion om inkomstskatter med anledning av budgetpropositionen för 2002. För det första handlar det om ett höjt grundavdrag vid beräkning av den kommunala inkomstskatten till 24 000 kr fr.o.m. år 2002. För det andra handlar det om ett generellt statligt förvärvsavdrag beräknat mot kommunalskatten motsvarande 5 % av inkomsten fr.o.m. 2002. För det tredje handlar det om att värnskatten avskaffas från 2003, och för det fjärde handlar det om en skattereduktion för låg och medelinkomsttagare på 380 kr per månad för pensionsgrundande inkomster upp till 276 000 kr. Eftersom vi kristdemokrater har föreslagit en mer omfattande sänkning av inkomstskatterna än regeringens särskilda skattereduktion och därtill ett ökat pensionstillskott för 2002 anser vi att riksdagen bör avslå regeringens förslag på den här punkten. Men med hänsyn till att statsbudgetens inkomster för nästa år har godkänts begränsar vi oss till ett tillkännagivande. Där framhåller vi att det kristdemokratiska budgetalternativet innebär mer omfattande skattesänkningar för pensionärerna och därtill ett ökat pensionstillskott. Det finns ytterligare en punkt i detta betänkande. Vi tillstyrker regeringens förslag om en utökning av avdragen från socialavgifterna till 10 % i stödområde A. Vi kristdemokrater anser dock att arbetsgivaravgifterna bör sänkas i hela landet och har föreslagit en nedsättning av avgifterna i hela landet med 7 procentenheter 2003 och 10 procentenheter 2004 för lönesummor upp till 900 000 kr. Nedsättningssumman för egenföretagare är 250 000 kr. Totalt skulle därmed kristdemokraternas politik innebära mycket stora sänkningar för småföretagare i stödområde A. Regeringen har så sent som vid årsskiftet 1999/2000 avskaffat en liknande stödform med hänvisning till brist på EU-beslut. Nu ett år före valet blir det plötsligt möjligt igen, och det är väl i och för sig bra i sak. Vi anser att regeringen snarast bör återkomma med ett förslag om en sänkning av arbetsgivaravgifterna med 7 procentenheter i hela landet på lönesummor upp till 900 000 kr. Slutligen, fru talman, borde det ligga i samhällets intresse att stödja den forskning som utvecklar ny teknik inom transportsektorn. På det sättet kan vi bidra till en miljömässigt hållbar utveckling. Med jämna mellanrum presenteras också nya lösningar. Vi anser att forskning och utveckling måste stimuleras. Regeringens förslag ger inte tillräckliga incitament för de åtgärder som gör att de skadliga utsläppen minskar. Det faktum att en bil är utrustad så att man kan välja mellan bensin och eldrift innebär inte automatiskt att de faktiska utsläppen minskar. Vi anser att regeringen med sitt förslag motarbetar de framsteg som görs med andra tekniker som kan vara minst lika miljövänliga. Det hade varit bättre att sänka förmånsvärdena för miljövänliga bilar i förhållande till de faktiska utsläpp bilarna har och inte utifrån den teknik som används. Fru talman! Jag står bakom alla våra reservationer men yrkar här bifall bara till reservation 4.

Fru talman! Det här betänkandet behandlar regeringsförlag av vitt skilda karaktärer. Ett berör utvidgade regionala avdrag från socialavgifter. Från Centerpartiets sida ser vi med tillfredsställelse att regeringen nu föreslår ett återinförande av regionala avdrag från socialavgifter. Vi var utomordentligt kritiska till att majoriteten slopade denna möjlighet för några år sedan och har alltsedan dess krävt att avdragsrätten ska återinföras. Vi är också nöjda med att utskottet utvidgat regeringsförslaget så att det nu kommer att gälla även ideella föreningar och stiftelser. Däremot anser vi det vara ologiskt att inte också inkludera t.ex. företag som sysslar med de areella näringarna. Den största fördelen med regeringsförslaget i denna del kanske ändå är att majoriteten därmed delar synsättet att sänkta socialavgifter är ett verksamt sätt att stimulera sysselsättning och tillväxt. Det är ett synsätt som vi i Centerpartiet har haft sedan lång tid. Vi har dock kunnat notera att detta synsätt inte alltid delats av en del socialister av olika rödfärgsgrad. Dagens majoritetsförslag bekräftar emellertid att vårt principiella synsätt numera delas t.o.m. av Per Rosengren, som i denna talarstol entusiastiskt förnekat att det föreligger ett sådant samband mellan sänkta socialavgifter och ökad sysselsättning. För vår del leder det till att än mer energiskt hävda en generell sänkning av socialavgifterna med inriktning på framför allt småföretag, vilka kan förväntas svara för den största sysselsättningsökningar. Jag ber därför, fru talman, att få yrka bifall till reservation Fru talman! I detta betänkande föreslås ytterligare en skattereduktion, denna gång riktad mot pensionsinkomster. Vi får alltså ännu en skattereduktion, vid sidan av reduktioner för fackföreningsavgifter, egenavgifter m.m. Regeringen och samarbetspartierna är av allt att döma inne i en kompensationskarusell. Först fattar man beslut som påverkar större eller mindre grupper av medborgare negativt; sedan ska man via skattesystemet kompensera effekterna av dessa redan fattade beslut. Det här är naturligtvis i längden ohållbart. Det är därför vi jobbar väldigt hårt med ett samlat inkomstskatteförslag som ger bäst utfall åt dem som bäst behöver det, dvs. de med låga och normala inkomster. I dessa inkomstlägen återfinns en stor andel av pensionärskollektivet. Vidare föreslår vi en höjning av pensionstillskottet och senare garantipensionen för att också på detta sätt fördela resurser till dem som bäst behöver det, i det här fallet pensionärer med låg pension. En sådan helhetssyn och ett sådant helhetsgrepp undanröjer behovet av de särskilt riktade reduktioner som majoriteten nu i allt större utsträckning ägnar sig åt. Resultatet av våra helhetsgrepp blir dessutom bättre såväl socialt som regionalt. Jag ber därför, fru talman, att få yrka bifall också till reservation 5.

Fru talman! Först vill jag uttrycka min stora uppskattning över att även Socialdemokraterna har kommit till insikt om vitsen med att sänka bokmomsen. Påtryckningarna från flera partier har varit stora. Förra året var det bara Folkpartiet och Kristdemokraterna som hade avsatt pengar till bokmomssänkningen. Det är glädjande att nu alla partier har förenats bakom samma krav. Detta, fru talman, är inte första gången jag är uppe i en bokmomsdebatt, men jag hoppas att det är den sista. De tidigare gångerna har jag fått argumentera mot regeringsföreträdare för att sänka bokmomsen. Inte minst kulturministern har intagit en avog inställning. Det är frestande att citera ganska mycket av vad hon har uttalat - uppenbart går det snabbt att byta åsikt. Men jag nöjer mig med att konstatera att det som förra året ur kulturpolitisk synpunkt var en stor tveksamhet nu upphöjts till full visdom. Detta är glädjande för nuvarande och blivande bokläsare - inte minst för studenter, som i litteraturkostnaderna har en tung utgift. Sedan är det alltid så att med en avvikelse från det vanliga eller normala uppstår gränsdragningsproblem. Regeringsförslaget kom ju att också omfatta tidskrifter, och det har vi ställt upp bakom. Det innebär att om man prenumererar på sådana och får dem i brevlådan blir momssatsen 6 %. Men - och här kommer en utveckling framöver som kan gå snabbt - om man får dem via nätet blir momssatsen 25 %. Text som läses på en skärm är en tjänst, och text som läses på en papperssida belastas med 6 % moms. Det kommer också alltfler notiser om att tidningar vill ta betalt när man besöker deras nätupplagor. Detta är ett skäl för oss att vilja uppmana regeringen att noga bevaka de gränsdragningsproblem som uppstår. Det är också viktigt att följa prisutvecklingen inte minst på böcker. Rent kulturpolitiskt har vi nu samma ambitioner, nämligen att den här momssänkningen verkligen ska komma konsumenterna till del. Fru talman! De små orden "med mera" kan i samband med en proposition betyda viktiga frågor. Så var det även i den här propositionen. Regeringen föreslår en utvidgning av den särskilda skattereduktionen till att gälla även pensionsinkomster. Vi avvisar det förslaget, vilket jag har fått mig berättat. Våra meningsmotståndare har påpekat det i ett antal sammanhang. Vad man då glömt är att redovisa vårt alternativ. Det omfattar en skattereduktion för alla med 3 000 kr. Det betyder också att det inte blir några marginaleffekter. Regeringens förslag innehåller ett sådant moment. Vi har redan i höst haft debatter om marginaleffekter, och jag trodde att vi var eniga i att detta inte är bra. Det är naturligtvis bra att ge också pensionärer som inte betalar skatt 1 320 kr. Men jag vill då påpeka att vårt förslag innebär en generell skattereduktion för alla, men också att vi tillför en pensionär som inte betalar skatt 3 000 kr. Det hoppas jag att man inte glömmer nästa gång man kritiserar vårt förslag. Slutligen, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 6.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslagen i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Om någon bad mig nämna en enskild sak som haft avgörande betydelse för mänsklighetens utveckling, skulle jag utan någon längre stunds tvekan säga boken. Tänk vilken samlad kunskap som finns tillgänglig i världens alla böcker, en kunskap som byggs på dag för dag och generation för generation. Mot den bakgrunden känns det inte alltför betungande att lägga fram ett förslag som förhoppningsvis innebär att alla nuvarande och alla nytillkommande bokläsare kan köpa billigare böcker. Jag säger förhoppningsvis, för det ligger ett stort ansvar på bokbranschens olika aktörer att leva upp till vad man utlovat, att hela momssänkningen ska komma bokköparna till godo, både nu och på lång sikt. Fru talman! I min hemstad Nora, eller Skoga som den heter i Maria Langs böcker, med en befolkning på drygt 10 000 invånare, har vi ett litet bokförlag och en liten fin bokhandel med ett fantastiskt sortiment. Ägaren till dessa båda hävdar med bestämdhet att den nu föreslagna momssänkningen, enligt branschens egen bedömning, kommer att öka bokförsäljningen med upp till 10 %. Han påstår vidare att det kan vara det, tillsammans med de befintliga statliga stöden, som avgör om små förlag och bokhandlare överlever. Om det är som han påstår menar jag att även denna effekt ligger i händerna på branschen själv. Fru talman! Alla som nyligen har köpt en pocketbok har säkert lagt märke till att det i de nya böckerna numera finns två pris, ett före och ett efter momssänkningen. Det enda som fattas är alltså vårt beslut. För att följa och granska prisutvecklingen tillsätter regeringen en kommission bestående av företrädare för förläggare, bokhandlare, författare och läsare. Såvitt jag förstår kan vi även här lägga till Lennart Fru talman! Eftersom tillgången till språket ytterst är en fråga om yttrandefrihet och informationsfrihet, samtidigt som det också är en jämställdhets-, rättviseoch demokratifråga, är det viktigt att sänkningen även får genomslag på produkter för synskadade och personer med läshandikapp. tidskrifter. Skälet till detta är, förutom de kulturpolitiska, att så långt som möjligt försöka undvika uppenbara gränsdragningsproblem. Dessutom har tidskriftsförlagen påtalat att kvällstidningarnas bilagor till form och innehåll alltmer börjar likna veckopressen och därför borde ha samma typ av beskattning. Genom förslaget kommer fortsättningsvis samma skattesats att gälla för tidningar, tidskrifter och böcker. Kristdemokraterna och Centerpartiet föreslår, var och en för sig, att tidskrifterna inte ska omfattas av sänkningen. De argument som framförts har enligt min mening inte varit särskilt övertygande. Fru talman! Nu är det långt ifrån bara priset som är avgörande för om framför allt barn och ungdomar lär sig att upptäcka läsandets fascinerande värld. Av detta skäl ger staten ett antal årliga bidrag till folkoch skolbibliotek, förlag och bokhandel. Momssänkningen tillsammans med dessa insatser har som främsta syfte att bredda och öka läsandet. Fru talman! Nästa del i betänkandet handlar om skattereduktion. År 1999 infördes en särskild skattereduktion för personer med pensionsgrundande inkomst. Reduktionen infördes ursprungligen som en tidsbegränsad åtgärd, men bibehölls med oförändrad utformning även för inkomståren 2000 och 2001. Reduktionsbeloppet uppgår till 1 320 kr för inkomster upp till Eftersom reduktionen har förutsatt att man har haft en pensionsgrundande inkomst har de flesta pensionärer inte fått del av den. Utskottet delar regeringens uppfattning att det är angeläget att de ekonomiska förbättringar som flertalet enskilda får genom sänkningar av inkomstskatten också kommer pensionärerna till del. Av rättviseskäl anser utskottet dessutom att reglerna ska utformas så att även de pensionärer som inte betalar någon skatt under 2002 kan få lite mer pengar att röra sig med redan under nästa år. Fru talman! Lagrådet har haft synpunkter på den tekniska utformningen av förslaget. Regeringen och en majoritet i utskottet anser det vara så viktigt att även de pensionärer som i dag inte betalar någon skatt får del av dessa ekonomiska förbättringar att man ändå är beredd att acceptera förslaget, trots de tekniska bristerna. Det handlar dessutom om en övergångslösning för något år. Riksdagen har redan beslutat om en förenkling som gör att det redan från inkomståret 2003 kan vara möjligt att ersätta skattereduktionen med ett höjt grundavdrag i de lägsta inkomstskikten. De reservationer som finns under denna del grundar sig samtliga på förslag som redan behandlats och avslagits av riksdagen som en del i beslutet om statens utgifter och inkomster för 2002. Fru talman! Nästa område berör regeringens förslag om en regional stimulans för småföretagande i stödområde A. Utskottet tillstyrker regeringens förslag med tilllägget att det även ska omfatta ideella föreningar och stiftelser med verksamhet i området. EG-rättens statsstödsregler tillåter driftstöd i Sverige endast i form av bidrag till transport av varor. Sverige utnyttjar denna möjlighet genom stödformen regionalt transportbidrag. I övrigt kan driftstöd endast lämnas inom ramen för vad som kallas försumbart stöd. I dag finns en generell nedsättning över hela landet på 5 % vid beräkning av arbetsgivaravgifter. Det föreslagna utvidgade bidraget inom stödområde A är på ytterligare 10 %, alltså totalt 15 %.

Fru talman! Fler näringsgrenar än tidigare kommer att omfattas av stöden. Regeringen bedömer att ca 21 000 företag kommer att omfattas av nedsättningen, och den kan beräknas beröra 1-4 anställda i dessa företag. Däremot utesluter EG:s statsstödsregler företag inom sektorerna kol, stål, jordbruk, vattenbruk, och fiske samt transport, eftersom dessa branscher omfattas av andra stödregler inom EU. Utskottet anser det viktigt att stödets utformning är sådant att det inte bryter mot de regler som gäller och är alltså därför inte berett att tillstyrka de motioner som föreslår en formulering som står i direkt strid med dessa. 2002, och regeringen betonar att det finns skäl att i särskild ordning utvärdera effekterna av denna skatteavvikelse eftersom den, som stöd på inkomstsidan, inte naturligt prövas inom ramen för den årliga budgetprocessen. Fru talman! Slutligen har vi förmånsbeskattningen av miljöanpassade bilar. Bakgrunden till det här förslaget kan hämtas i det faktum att från det att vårt land täcktes av ett två till tre kilometer tjockt islager för omkring 18 000 år sedan till i dag har årsmedeltemperaturen ökat med fem grader. Det har nyligen gjorts beräkningar som visar att om den nuvarande förändringstakten för klimatet fortsätter kommer temperaturhöjningen de kommande hundra åren att ligga någonstans mellan 1,4 och 6 grader. Det är alltså en tidsperiod som är möjlig att överblicka och som vi får uppleva en del av, men som framför allt handlar om våra barns och barnbarns framtid. Utsläppen av växthusgaser från trafiken ökar och står för ca 40 % av de totala utsläppen Om vi ska lyckas med att bryta den trenden, måste vi politiker våga fatta de beslut som är nödvändiga för att driva utvecklingen åt rätt håll. är utrustad med teknik för drift med elektricitet eller andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och nybilspriset därför är högre, ska förmånsvärdet justeras nedåt till närmast jämförbara bil utan sådan teknik. Fru talman! Marknaden för förmånsbilar är viktig för att kunna öka den totala andelen miljöbilar i landet eftersom förmånsbilarna står för en stor del av nybilsförsäljningen. I propositionen föreslås därför att vissa typer av miljöanpassade bilar ska få ytterligare nedsättningar av förmånsvärdet. Elbilar och elhybridbilar har en påtagligt bättre miljöprestanda än andra fordonstyper som tillverkas i dag, men de har också ett avsevärt högre inköpspris än konventionella bilar. De föreslås av dessa anledningar få en nedsättning till 60 % av förmånsvärdet för jämförbara bilar utan sådan teknik. Den nedsättningen ska gälla i tre år. För bilar som drivs med alkohol eller med annan gas än gasol, som inte har riktigt samma miljöprestanda och samma prisskillnader, föreslår regeringen en stimulans som innebär en justering ned till 80 % av förmånsvärdet för den jämförbara bilen. Denna nedsättning föreslås gälla i fyra år. Utskottet menar att de stimulanser som regeringen föreslår är väl avvägda, och utskottet ställer sig därför bakom förslaget. I Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma reservation framförs synpunkter på behovet av en total översyn av skatterna inom vägtrafikområdet. Utskottet vill i detta sammanhang att regeringen under våren tillsätter en utredning med uppdrag att genomföra en bred översyn av trafikbeskattningen.

Fru talman! Lennart Axelsson argumenterar på ett övertygande och bra sätt för sänkningen av bokmomsen. Jag känner igen argumenteringen. Jag och många kristdemokrater har använt den under lång tid. Det är slitstarka och hållbara argument. Jag håller med om att det är branschens ansvar att se till att detta kommer konsumenterna till godo. Vi har ofta pekat på effekterna i Finland, där en 10-procentig momssänkning har inneburit en 10-procentig försäljningsökning. Jag hoppas att så blir fallet också i Sverige. Sedan går jag till gränsdragningsproblemen. Lennart Axelsson säger att vår argumentering för att undanta tidskrifterna inte är särskilt övertygande. Vi hamnar i gränsdragningsproblem, men vi kan inte bortse från att det här handlar i hög grad om kassetter och cd-skivor som ju ofta följer med tidskrifter. Där gör vi bedömningen att det är ett svårt gränsdragningsproblem. Vi tycker för närvarande att de 540 miljoner kronorna används bättre på andra ställen i skattesystemet än just för att sänka momsen på tidskrifter. Här har vi haft kontakter med branschfolk som bekräftar att detta är ett bekymmer att hantera. Det är då vår bedömning att det är klokt att vänta.
Fru talman! Kristdemokraternas argument om böcker och tidskrifter bygger lite grann på att det skulle vara olika värde på böckernas innehåll och tidskrifternas innehåll. Är det inte så att kvaliteten på böcker skiljer sig åt lika mycket som kvaliteten på tidskrifter? Vi vill hävda att om vi undantar tidskrifterna skulle gränsdragningsproblemen bli betydligt större än om tidskrifterna innefattas i dessa sammanhang.
Fru talman! Det finns förvisso mycket skräp och mycket kvalitet bland både böcker och tidskrifter. Nu handlar det inte om de gränsdragningarna. Nu handlar det om gränsdragningar mot andra medier. Kassetter och cd-skivor är varken böcker eller tidskrifter, men de följer ofta med som bilagor. Då hamnar vi i gränsdragningsproblemen. Jag tog i mitt anförande upp ett ytterlighetsexempel med videokassetter med porrfilmer till herrtidningarna. Dem känner man inte speciellt mycket för att stimulera.
Fru talman! Enligt uppgift finns det länder i Europa där man har valt att undanta tidskrifter från sänkning av skatten. Domstolsväsendet har då fått uppgiften att avgöra vad som kan tänkas vara en bok. Detta tycker vi inte är ett bra sätt att hantera situationen. Vi vill i stället gå fram den väg vi har valt. Kristdemokraterna säger också att man vill använda de pengar som blir över genom att man inte sänker skatten på tidskrifter till andra angelägna ändamål. Det har jag full respekt för. Jag kan också förstå att det behöver samlas ihop lite pengar till 2003
Fru talman! Jag skulle vilja efterhöra Lennart Axelssons principiella uppfattning om den växande floran av skattereduktioner som nu tar allt större utrymme i skattesystemet. Är det önskvärt med alla dessa kompensationer, eller vore det mer önskvärt att problemen angrips vid källan? Jag skulle också vilja höra om Lennart Axelsson kan bekräfta det jag förmodade, nämligen att förslaget om nedsättning av socialavgifter innebär en acceptans av synsättet att sänkta arbetsgivaravgifter, socialavgifter, har en positiv inverkan på sysselsättningen.
Fru talman! Jag börjar med Rolf Kenneryds sista fråga. Svaret är naturligtvis ja. Förslaget ser sådant ut, och förhoppningarna är att den höjning av avdraget på 10 % som föreslås inom stödområde A får effekten att fler företag ska uppstå inom det området eller att de som finns där i dag får möjlighet att leva kvar. Jag kan inte se något annat än ett ja på den frågan. Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstod den första frågan om att angripa problemen i grunden. Jag förmodar att Rolf Kenneryd med det menar den föreslagna skattereduktionen för pensionärer som ska gälla från nästa år. Rolf Kenneryd kanske kan utveckla frågan så att jag kan gå vidare i min nästa replik.
Fru talman! Jag efterhörde den principiella uppfattningen om den växande floran. Vore det inte bättre att angripa alla dessa kompensationsförslag - som detta ytterst är - genom att angripa problemen vid källan, dvs. genom att eliminera behovet av alla dessa kompensationer? Jag fyller på den andra frågan om socialavgifter. Borde inte detta synsätt gälla inte enbart stödområde A utan också gälla generellt i riket?
Fru talman! Egentligen tangerar den här diskussionen den tidigare diskussionen om fastighetsskatten. Man får se skattesystemet som en del i en helhet. De pengar som totalt kommer in ska, enligt vår uppfattning, gå till välfärd. Då får man hela tiden parera vad som är bra inom olika områden vid olika tidpunkter. Jag tror inte att vi någonsin kommer att hitta ett skattesystem - även om Rolf Kenneryd tycker sig ha hittat ett nu - där det inte behövs justeringar över tiden. Det är inte bara Rolf Kenneryd som har uppfattningen att han har hittat ett Columbi ägg. Vi har hört av Folkpartiet och Kristdemokraterna att de också tycker sig ha funnit något liknande. Vi får väl se vilket system som ni lägger fram tillsammans med Moderaterna - om ni får den möjligheten.
Fru talman! Min fråga till Lennart Axelsson rör förslaget om en skattelindring på miljöanpassade bilar. Hur kan Lennart Axelsson med detta förslag veta att dessa miljöanpassade bilar verkligen släpper ut en mindre mängd miljöskadliga ämnen eftersom förslaget också innebär att det blir sänkt skatt på s.k. hybridbilar? Det är sådana bilar som kör på både bensin och el. Tänk om de körs bara på bensin. Vad är då vitsen med sänkt skatt på sådana bilar?
Fru talman! Jag, liksom utskottet, bygger min argumentation på den kunskap som finns till hands just nu, eller i alla fall som har funnits när man har utformat förslaget. Där är det inte någon tvekan om att det är just elbilarna och elhybridbilarna som har de bästa miljöeffekterna bland de bilar som i dag finns att tillgå.
Fru talman! Jag har en annan fråga till Lennart Axelsson: Hur kan det komma sig att förslaget bara omfattar personer som har förmånen av att ha en förmånsbil? Varför omfattas inte alla sådana bilar?
Fru talman! Det är ganska enkelt, och det framgår tydligt i både propositionen och betänkandet. Förslaget grundar sig på att det är förmånsbilar som säljs mest när det gäller nya bilar. Sätter man in resurserna där får man naturligtvis bäst effekt av en begränsad insats. Jag skulle också vilja ge framför allt Moderaterna men även Kristdemokraterna ett erkännande för ett nyvaknat intresse för miljöfrågor. Man har inte tidigare figurerat på översta plats när det gäller den typen av frågor. Jag kan hålla med om mycket av det som skrivs - om det är tillkännagivande eller reservation; jag blandar ihop det. Jag ställer upp på mycket av skrivningarna, men inte på förslaget om att avslå just den här delen i betänkandet. Men ni är välkomna bland oss övriga miljöpartier.

Fru talman! I alla andra sammanhang och vid alla andra tidpunkter skulle jag inte varit det minsta avundsjuk på eller velat byta kläder med Lennart Kollmats, som gått från att vara kulturpolitiker till att bli skattepolitiker, men i dag skulle jag faktiskt för ett kort ögonblick vilja vara skattepolitiker och kunna ta åt mig äran av att i riksdagens skatteutskott ha fattat det kloka beslutet att sänka mervärdesskatten på böcker och tidskrifter. Många läsare, förhoppningsvis också nya läsare, kommer i framtiden att jubla och fira att man kan få tag i böcker till en lägre kostnad, inte minst - som Ewa Larsson var inne på - de studerande. Jag tänker inte gå in på någon exercis om vem som har betytt mest. Jag konstaterar bara att vi alla vet hur konstellationen har sett ut här i riksdagen. Jag vill hävda att de s.k. stödpartierna, som jag vill kalla samarbetspartierna, tillsammans med regeringen har all anledning att känna sig stolta i dag. Det räcker inte att som Lennart Kollmats säga att Folkpartiet och t.o.m. Kristdemokraterna har avsatt pengar i budget för detta. Ingår man i ett samarbete kan man inte börja driva frågor i förhandlingar genom att avsätta pengar i budget. Sådana förhandlingar drivs under förtroende och inte i medierna. Jag tycker själv som vänsterpartist att det har varit en lång och ibland tröstlös kamp, och jag tror att man också i Miljöpartiet har känt detsamma, men i dag har vi de facto fått ett budgetförslag och ett betänkande från skatteutskottet som innebär att skatten på böcker och tidskrifter kommer att sänkas. Talet om vem som har gjort mest är nu slut. Vi kan konstatera att den nuvarande konstellationen i Sveriges riksdag vidtar åtgärder. Det har tidigare funnits några, om än inte så många, möjligheter att genomföra dessa åtgärder, men dem har man inte tagit fasta på. Sedan kommer en rad olika tveksamheter, och jag ska erkänna att det för oss i Vänsterpartiet i huvudsak var sänkningen av momsen på böcker som vi trodde var sannolik och som vi trodde att vi skulle kunna uppnå. Jag tycker dock att det är bra att det blev en så bred åtgärd. Var man än sätter gränsen kommer det att uppstå gränsdragningsproblem, och jag tycker att det är rimligt att ha en likvärdig beskattning av all tryckt litteratur, även av tidskrifter osv. Oavsett om det gäller en dagstidning, en tidskrift eller en bok är det rimligt att vi låter läsaren avgöra vad han vill lägga sina pengar på och att vi, så att säga, inte moraliserar över detta val. Jag tror också att ju mer man läser, desto fortare lämnar man de porrblaskor som någon tidigare talare tog upp och går över till Dostojevskij och andra intressanta författare. Jag tror att det kan vara en rimlig utveckling. När många läser kommer man att växa i sitt läsande och gå över till det som vi kan tycka är kvalitativ litteratur. Vi ska dock inte moralisera över läsarna via skatten. Här har tagits upp gränsdragningsproblem vad gäller bilagor i form av cd-skivor osv. Om detta visar sig vara ett stort problem, får det väl åtgärdas. Jag kan bara konstatera att vi även i dag har dagstidningar och kvällspress som skickar med bilagor i form av cdskivor, cd-romskivor osv., så detta är inte något nytt problem. Detta får lösas genom speciella åtgärder. Fru talman! Jag vill avsluta med att med stor glädje ställa mig bakom utskottets förslag under punkt 1, som går ut på att vi ska sänka mervärdesskatten på böcker och tidskrifter.

Fru talman! I dag ska vi bl.a. behandla en proposition som rör förutsättningar att driva företag i Sverige. Med tanke på alla uttalanden om behovet av fler företag, företag som växer, företag som skapar välstånd för hela nationen, skulle man förvänta sig något nytt och positivt. Men bakom betänkandets rubrik, Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, finns tyvärr inga positiva förändringar utan endast ett fullföljande av den skrivelse som regeringen lämnade till riksdagen i februari och som innebär en retroaktiv skärpning av skattereglerna för fåmansföretagare. I stället för att lägga ned tid och resurser på att försöka täppa till krypål i skattelagstiftningen borde regeringen ägna sig åt att försöka förstå den verklighet som är småföretagarnas vardag. Trots att de är inlåsta och insnärjda i komplicerade regelverk inom ett stort antal lagområden kämpar företagarna vidare för att kunna driva sina företag med vinst. Som belöning för deras insatser beskattas den vinst som uppstår i ett fåmansföretag hårdare än i ett företag med många delägare. En aktiv fåmansföretagare beskattas hårdare än en passiv ägare i samma företag. En anställd i ett fåmansföretag med optioner eller aktier i företaget beskattas hårdare än utomstående aktieägare i företaget. Fru talman! Kan man kalla detta rättvist? Hur kan riksdagsmajoriteten år ut och år in acceptera att en grupp medborgare diskrimineras på detta sätt? Varför har vi denna diskriminering? Jo, orsaken är att vi har en progressiv statlig inkomstskatt. För att förhindra att en företagare kan ta ut en del av sin inkomst som kapitalinkomst, för vilken han ska betala 30 % skatt i stället för 56 %, har vi dessa förhatliga s.k. 3:12-regler. Fru talman! Att jämställa en trygg inkomst av tjänst, t.ex. i en statlig myndighet, med en företagares i allra högsta grad osäkra inkomst är feltänkt. Risken att behöva förlora allt om företaget går i konkurs borde rimligtvis kompenseras med en riskpremie. Men i Socialdemokraternas värld gäller det omvända synsättet. I stället för att få en reduktion på skatten på grund av risknivån bestraffas andelsägaren i ett fåmansföretag med en diskriminerande extra skatt. Så kan vi inte ha det! Det är hög tid att sluta diskriminera fåmansföretagen i Sverige. Genom denna beskattning reduceras företagarens avkastning på dennes risktagande. Detta i sin tur innebär att färre företag bildas och att färre företag växer. Det är därför inte underligt att Sverige ligger långt efter andra länder när det gäller andelen små och medelstora företag. Mindre än 3 % av vuxna svenskar är engagerade i nyföretagande. Vi ligger hästlängder efter USA, och vi ligger efter våra grannländer Norge. Danmark och Finland. Av Sveriges 50 största företag har inget etablerats under de senaste 30 åren! Lågt nyföretagande är ett stort bekymmer för servicen i samhället, för tillväxten och därmed också för våra möjligheter att klara att ha en välfärd som är i nivå med genomsnittet för EU-länderna eller OECD. Att vi halkar efter så mycket i OECD:s välfärdsstatistik kan till en inte så liten del kopplas till de diskriminerande 3:12-reglerna. Få nya företag - låg tillväxt. För något år sedan slopades efter en flerårig debatt äntligen ett antal s.k. stopplagar som diskriminerade fåmansföretagarna. Nu har regeringen efter domar i Regeringsrätten fått klart för sig att det finns vissa möjligheter för företagen att ytterligare begränsa skatteuttaget i vissa situationer. Reflexmässigt måste denna möjlighet täppas till. När det gäller skrivelsen till riksdagen i februari med en retroaktiv tillämpning från den 2 februari och ett förslag till ny lag först i dag, mer än tio månader senare, måste man säga att här agerar regeringen med snabbhet och stark vilja. Men när det gäller att skapa förbättringar i företagarklimatet drar man allt i långbänk. Redan regeringens egen småföretagsdelegation hade år 1997 med 3:12-reglerna på sin lista över de mest angelägna reformerna. Men regeringen vill inte skynda. En utredning tillsattes om stoppreglerna för fåmansbolag som också resulterade i att de allra flesta stoppreglerna försvann - men inte 3:12-reglerna, för utredningens direktiv var i klartext att dessa inte skulle vara föremål för utredning! Först efter starka påtryckningar från oppositionen och näringslivet tillsätts en utredning som ska belysa 3: 12 reglerna och komma med förslag. Den utredningen har av olika skäl blivit kraftigt försenad. Fru talman! Tänk om vi hade samma beslutsamhet och samma snabbhet när det gäller att åstadkomma förbättringar för företagandet som när det gäller att täppa till hål i skattelagstiftningen! I stället för att ta i problematiken har under senare år synnerligen komplicerade lagändringar tillkommit som på marginalen skapar vissa lättnader för fåmansföretagare. De här reglerna är så komplicerade att det är ytterst få som själva kan göra beräkningarna. Nu finns det dataprogram som klarar av det, och det kan ju vara en tröst men så ska det inte behöva vara. Varför ska man behöva utnyttja särskild expertis för att kunna deklarera? Löneinkomsttagares deklarationer blir enklare, men företagares blir mer komplicerade. Vår uppfattning är att om andelsägare som är aktiva i ett fåmansföretag tagit ut en marknadsmässig lön, är den vinst som därefter uppstår rimligtvis avkastning på den risk som företagandet innebär och ska beskattas som inkomst av kapital. Vad är då en marknadsmässig lön? Ja, med den statistik som finns i Sverige skulle det inte vara alltför svårt att kunna bestämma vad som är marknadsmässig lön för olika kategorier. Med lite god vilja kan detta ordnas. Men om man inte vill ta i problemet händer ingenting. Ett annat problem som direkt hänger samman med 3:12-reglerna är den nya s.k. pomperipossaeffekt som uppstått för delägare i fåmansföretag när företaget sålts i utbyte mot aktier i det köpande företaget. Oftast har säljarna fått förbinda sig att inte sälja aktierna förrän efter en viss tid - två-tre år är en vanlig period. Affären betraktas som genomförd när aktierna överlämnats, och reavinsten beräknas efter dagen för överlåtelsen. Nu har många av de köpande företagens aktier sjunkit kraftigt eller t.o.m. blivit helt värdelösa. För dem som inte betraktas som andelsägare i fåmansföretag är detta naturligtvis smärtsamt, men kapitalförlusten kan matchas mot kapitalvinsten på de överlåtna aktierna. Lätt fånget, lätt förgånget. Det finns ju alltid risker i allt företagande. Men, fru talman, för dem som är aktiva delägare i det första bolaget är verkligheten en annan. Halva reavinsten, som visserligen bara finns på papperet, ska tas upp som inkomst av tjänst. Den kapitalförlust som görs kan inte matchas mot inkomst av tjänst. Därför sitter nu ett antal entreprenörer med jättehöga skatteskulder utan att i verkligheten ha någon inkomst. Detta, fru talman, är en effekt av en diskriminerande lagstiftning, men vi ska inte förlora hoppet om en förändring! Vi kan i dag ta ett stort steg mot förbättringar för småföretagen. Låt mig citera följande: "Vi föreslår någon form av schablon för beräkning av marknadsmässig lön. Då kan också reavinstskatt som uppstår vid försäljning av ett framgångsrikt fåmansbolag och underlag för ett kapitalbeskattat utdelningsbelopp ges en rimlig bedömning." Detta skrev Per Rosengren och Marie Engström i gårdagens Dagens Industri. Vad bra! Välkomna till oss i Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centern! I reservation 1 skriver vi: "Grundläggande bör vara att all avkastning utöver en marknadsmässig lön skall beskattas som inkomst av kapital." Fru talman! Det verkar som att vi kan få ett genombrott i en viktig fråga här i dag, om Vänstern står för vad jag nyss refererat. Svenska småföretagare skulle säkert uppskatta om Vänsterpartiet i dag röstade med oss och visade att man verkligen menar något med skriverierna. Fru talman! 3:12-reglerna är en fläck på Sveriges fana - för att travestera Verner von Heidenstam. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Fru talman! Kristdemokraterna anser att fåmansbolagsreglerna, de s.k. 3:12-regler som regeringen utformat, är kontraproduktiva. De för absolut inget positivt med sig. Deras enda syfte är att se till att driftiga personer som startar och äger fåmansbolag inte ska tjäna för mycket pengar. På papperet kan det se ut som att regeringen med dessa stränga regler får in mer skatt från företagen. Kristdemokraterna är övertygade om att 3:12-reglerna tvärtom leder till lägre skatteintäkter på lång sikt. Reglerna skrämmer alldeles för många människor från att vilja driva och starta nya företag. Skattejurister uppmanar t.ex. tillväxtföretag att så snabbt som möjligt lämna landet för att undkomma de svenska fåmansbolagsreglerna. Detta är en mycket olycklig utveckling för det svenska näringslivet. I stället för att ha sin utgångspunkt i kapitalets avkastningsandel av en utdelning och låta all överskjutande utdelning vara inkomst av tjänst borde man göra tvärtom. Man borde genom en schablon fastställa den normala lönen för en fåmansföretagare och därefter låta all överskjutande utdelning vara inkomst av kapital. På det sättet får man en större jämställdhet mellan beskattning av fåmansföretag och företagsformer. Fördelarna med en normallönemodell är flera. Investeringar i fåmansföretag skulle belönas på ett rimligt sätt jämfört med andra investeringar. Reglerna blir enklare. Administrationskostnaderna för fåmansföretagaren skulle minska, och stabiliteten och förutsägbarheten för fåmansföretaget skulle öka. Givet att företagaren kontinuerligt tar ut en normal lön kan eventuell reavinst vid avyttring av andelarna i företaget anses vara inkomst av kapital och beskattas på det sättet. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen i betänkandet. Det finns många exempel där en delägare i ett fåmansföretag har sålt sin andel av ett företag som han en gång varit med att starta och gjort en stor vinst. Företagaren har som betalning tagit emot aktier från ett annat företag. På kontraktsdagen har dessa aktier kanske varit värda flera miljoner kronor. Den påföljande reavinstskatten har blivit omfattande, både som inkomst av kapital och som inkomst av tjänst. Av olika skäl har dessa aktier sjunkit i värde medan den f.d. fåmansföretagaren varit förhindrad att sälja dem - som vi nyss har hört - på grund av ingångna avtal. Han eller hon har därför lämnats med en omfattande skatteskuld utan tillgångar att betala den med. Kristdemokraterna anser att det är symtomatiskt för ett krångligt regelverk att företagare försöker undkomma de s.k. 3:12-reglerna. Betänkandet som vi nu har att besluta om är inget annat än ett försök att täppa till hål som företagare försöker finna i detta krångliga regelverk. För varje ny regel som regeringen inför för att täppa till regelverket blir det dessutom än krångligare. Till sist har Sveriges fåmansföretagare en djungel av regler, undantag och system att hålla sig till. Skattemyndighetens tjänstemän får nya regler att sätta sig in i och tolka. Skaran som begriper alla dessa regler blir följaktligen allt färre, och företagarna tvingas i allt större utsträckning att anlita skattejurister. Det följer av sig självt att ett sådant komplicerat regelverk i sig hämmar investeringar och utveckling. Regeringens inställning angränsar nästan till ren diskriminering av mindre företag som leds av sina ägare. I stället för att ständigt kontrollera att ingen får för låg skatt borde regeringen ägna sig åt att skapa ett företagsklimat där fler upptäcker möjligheten att starta företag. Det skulle vara så inspirerande att stå här i kammaren och debattera med riksdagens ledamöter om hur vi snabbast och enklast kan förbättra företagarklimatet i Sverige. I dag är det precis tvärtom. Majoriteten ska i dag besluta om ett regelverket som än en gång ska förtätas och försvara ett regelverk som för länge sedan har blivit ohanterbart. Fru talman! När ska regeringen inse att vad Sverige behöver är ett näringslivsklimat som skapar arbete och tillväxt? När ska regeringen inse att statens roll inte är att jaga skattebaser utan se till att det växer upp nya?
Fru talman! Jag har noterat att de argument jag tänkte anföra till stöd för reservationen i betänkandet redan har berörts av tidigare talare. Jag finner därför inte anledning att återupprepa dessa välgrundade argument. Jag nöjer mig med att ansluta mig till bifallsyrkandet till reservationen. Jag ser med intresse fram mot vänsterpartisternas beteende vid den kommande voteringen. Då kommer det nämligen att avslöjas om Per Rosengrens och Marie Engströms inlägg i Dagens Industri är ärligt menat eller ännu ett i raden av utspel som saknar täckning i Vänsterpartiets politiska agerande i denna kammare.

Fru talman! Det är nästan frestande att instämma i Rolf Kenneryds inlägg. Jag ska göra ett något längre inlägg. Vad det något jag fick klart för mig när jag bytte ansvarsområde från kultur till skatter var det att skatteregler för fåmansföretagare är mycket komplicerade. När jag försökt att läsa in olika avsnitt har jag förstått vad man menar. Det är inte konstigt att man drar sig för att vara företagare. Samtidigt finns det kanske hopp, eftersom det pågår en utredning om att förenkla reglerna. Den borde ha varit klar nu och kommit med sina förslag. Men det tycks dra ut på tiden. Skälet är kanske att reglerna är så komplicerade att man inte vet hur man ska förenkla dem. Under tiden är det uppenbart att regeringen föredrar att försvåra för fåmansföretag. Den kommer t.o.m. med förslag till förändringar som uppfattas som retroaktiv lagstiftning. Det har också nämnts här tidigare från medreservanterna. Ibland undrar jag om finansministern över huvud taget funderar på att vi i Sverige behöver mängder av företag och inte minst små. Jag tror att han faktiskt gör det. Men resultatet av tänkemödorna blir så konstiga och komplicerade att de motverkar sina syften. Företagen är en förutsättning för vår välfärd. Då vore det rimligt att anstränga sig än mer att förenkla och underlätta att både starta och driva företag. Regeringen har en felaktig prioritering. Det viktiga nu är att sätta till alla klutar för att få fram nya enklare regler och inte att jaga tänkbara möjligheter att hålla nere skatten med nuvarande regler. Det behövs nya regler och det snabbt. Den utredning som arbetar med frågorna tillsattes 1999. Det är beklagligt att den har utsträckt tid till den 31 maj nästa år. Det innebär att utredningen sedan ska remissbehandlas och bearbetas i departement. Det finns risk för att förändringar inte träder i kraft förrän den 1 januari 2004. Det var väl ändå inte meningen med en utredning som tillsattes 1999. Rent sakmässigt kan jag konstatera att den föreslagna, i praktiken retroaktiva, lagstiftningen kan innebära att företag går in i åtaganden som de skrivit avtal om i förvissning om hur reglerna ser ut men där reglerna ändras så att företaget råkar ut för oförutsedda konsekvenser. Fru talman! Det är inte bra och bör avvisas.

Fru talman! Som tidigare sagts behandlar vi just nu skatteutskottets betänkande SkU:13. I skrivelsen till riksdagen i februari 2001 aviserade regeringen kommande ändringar i 3:12-reglerna mot bakgrund av hur reglerna tillämpats i avgöranden i Regeringsrätten. Enligt skrivelsen var det för att förhindra att de gällande bestämmelserna utnyttjas för omfattande skatteplanering i syfte att erhålla skattelättnader som regeringen aviserar i den nu aktuella propositionen. Regeländringarna är påkallade på grund av att nuvarande lagstiftning ger möjlighet att genom olika konstruktioner av bolagsupplägg komma ifrån att betala den skatt som det var avsett att de berörda skulle ha betalt. För oss socialdemokrater är det en rättvisefråga att skattelagstiftningen ska verka lika mot alla i det kollektiv som lagstiftningen vänder sig till. Det får inte vara så att några kan krypa undan ansvar och överlåta till resterande del av kollektivet att betala den skatt som det var avsett att hela kollektivet skulle betala. Det hade naturligtvis varit bra om översynen av de s.k. 3:12-reglerna redan varit färdig, men bl.a. på grund av ärendets komplexitet är så inte fallet. För den skull kan man inte låta bli att täppa till de kryphål som upptäckts under resans gång. Man kan heller inte påstå att detta nya förslag krånglar till det ytterligare för fåmansföretagarna i allmänhet då det ju bara vänder sig mot dem som med olika former av lösningar och konstruktioner försöker att komma undan den skatt som lagstiftaren ansett att de ska betala. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationen.

Fru talman! Det föreliggande betänkandet har vi på riksdagens bord med anledning av kringgående av de regler som finns. I Vänsterpartiet anser vi att alla ska behandlas lika och att regler ska gäller lika för alla. Nu har det visat sig att de regler som finns kan kringgås framför allt av dem som har mycket pengar och mycket kapital. De kan genom olika bolagsbildningar kringgå den lagstiftning som finns. Då är det ganska naturligt att man täpper till de möjligheterna till kringgående. Jag instämmer i det som Per-Olof Svensson sade, att det hade varit bra om 3:12 utredningen hade varit klar. Jag läser i reservationen från de fyra partierna m, kd, c och fp. Det de skriver i reservationen är följande: "Vi föreslår därför att riksdagen avslår propositionen i denna del." Vill man inte ha likformighet, att alla ska behandlas lika i regelsystemen, ska man naturligtvis avslå propositionen. Om man tycker att storleken på plånboken eller möjligheter att anlita skattejurister och bilda bolag för att på det sättet kringgå det är okej, då ska man avslå propositionen. Men som sagt har vi en annan uppfattning. "Vidare bör riksdagen tillkännage till regeringen att den bör arbeta skyndsamt med ett förslag om reformerade skatteregler som är ägnat att stimulera tillväxt och nyföretagande bland mindre och medelstora företag. Utgångspunkten för en reform bör vara att delägare i fåmansföretag skall beskattas på samma sätt som delägare i icke fåmansägda företag." skriver reservanterna. Sedan kommer man till principen. Det är första gången jag läser detta hos moderaterna och kristdemokraterna. Sist vi hade en debatt stod det i reservationen från moderaterna och kristdemokraterna att man skulle slopa 3:12-reglerna, ta bort dem. Men nu är det nyanserat. Nu inser man tydligen att det behövs någon form av klyvningsregler. Vi har lanserat samma modell med den lilla skillnaden att vi tror att det kan bli nödvändigt att ha tak. Där tror jag att vi har samma uppfattning som Företagarnas riksorganisation, som anser att man inte kan ta över hela utrymmet och beskatta under kapital, utan det måste finnas ett visst spann. Så ställer man oss inför: Upp till bevis. Men jag vet inte vad det är som ska bevisas. Precis det som ni skriver i reservationen sker ju. Man håller på och utreder 3:12-reglerna. Man kan inte bara komma tillbaka - om vi skulle bifalla detta - på nyåret med en färdig lagstiftning. Utredaren har haft vissa problem med reglerna och hur klyvningsregeln ska fungera. Att bifalla denna reservation innebär ingen som helst förändring i förhållande till det arbete som i dag pågår inom regeringen. Den aktuella problematiken med pomperipossaeffekten är vi fullkomligt medvetna om. Jag antar att det pågår någon form av arbete någonstans för att komma fram till en lösning. Och lösningen är i så fall naturligtvis att omvandla tjänsteinkomster till kapital så att man får kvitta dem mot kapital. Då löser man den problematiken, och då förlorar de här bara allt de har satsat och satt in, men de behöver inte betala skatt på förlusten. Det vore väl en ganska rimlig avvägning. Om man kan komma fram till en sådan lösning och om det då inte skapas möjligheter till skatteplanering osv., tror jag att en sådan lagstiftning kan genomföras retroaktivt. Det bedömer jag som fullt möjligt. Det var roligt att höra Kenneth Lantz som säger att vi inte ska ha ett skattesystem som innebär att man är tvingad att anlita skattejurister. Men ni har själva varit med och infört expansionsmedel, räntefördelningsblanketter osv. som företagarna i dag inte klarar av själva. Vill man skapa samma beskattning för olika typer av juridiska företagsformer får man problem med en svår lagstiftning. Det vore bra om man i stället kunde acceptera att aktiebolagen har en form av beskattningsregler, enskilda firmor och handelsbolag en annan och att de inte hela tiden ska likställas. Det finns fördelar med olika företagsformer. Man väljer enskild firma av vissa skäl, på grund av enkelhet osv. Den här debatten får vi nog återkomma till. Om reservationen skulle bifallas blir det som sagt ingen som helst förändring i det arbete som pågår inom Regeringskansliet. Det är oerhört viktigt, när det kommer ett förslag på riksdagens bord och när man skriver proposition på detta, att frågan är riktigt utredd. Som jag sade förut beklagar jag att utredaren inte har varit klar tidigare, men nu hoppas jag att utredningen kommer den 31 maj. Problematiken med pomperipossa kan nog brytas loss om viljan finns. Jag hoppas att vi kommer att få se något agerande från regeringen i den frågan. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

Fru talman! Det är synd att se så många kolleger lämna kammaren nu när vi ska diskutera självdeklarationer och kontrolluppgifter. Men jag får leva med det. I det här betänkandet behandlas ett antal förslag som i och för sig är en stor lagändring, men det materiella innehållet leder inte till så särskilt stora förändringar. Det är några punkter som jag vill nämna i det här sammanhanget, där vi har reservationer. Först och främst tycker vi att det är på tiden att ändra beteckningen på självdeklaration till inkomstdeklaration. Det har också Riksskatteverket framfört i sitt remissyttrande. Det är logiskt, för det följer också de beteckningar som man använder i andra sammanhang på skattedeklarationerna. Den andra punkten jag vill nämna handlar om de förslag som på något sätt berör balansen mellan myndigheter och enskilda. Det kommer bl.a. till uttryck i reservation nr 9 om kontrolluppgifternas omfattning. Vi tycker att det är rimligt att den enskilde ska kunna få besked av skattemyndigheterna om vad som ska omfattas av en kontrolluppgiftsskyldighet. Av någon underlig anledning avvisar majoriteten detta. För att stärka rättssäkerheten tycker jag att det är viktigt att man genomför en sådan här ändring, som innebär att den enskilde kan få klara och entydiga besked från myndigheterna. I en annan reservation diskuteras revisionsberättelse. Man ger revisorerna en delvis ny roll genom att de både ska vara revisorer åt företagen och kontrollanter åt skattemyndigheten. Vi tycker att det är viktigt att ansvaret för deklarationerna och att informationen lämnas entydigt ligger hos den skattskyldige. Då kan man inte hamna i någon gränsdragningssituation där någon säger att man inte vet, borde ha gjort eller något sådant. Ligger ansvaret på en funktion inom ett företag ökar möjligheterna till rättssäkerhet. Till slut, fru talman, har vi i utskottet diskuterat en hel del på vilket sätt man ska utforma kontrolluppgiftsskyldigheten vid tillfälligt arbete. Mot bakgrund av det vill jag först säga att jag tycker att det är beklagligt att regeringen lämnar propositioner till riksdagen så sent att det i realiteten inte lämnas något större utrymme för att göra överväganden om förändringar i utskotten. Det borde vara på det sättet under höstriksdagen att de propositioner som läggs fram i avsikt att lagstiftningen ska träda i kraft den 1 januari naturligtvis bör läggas fram i samband med att riksdagen öppnar. Då har man en rimlig möjlighet att i utskotten behandla propositionerna på ett bra sätt och faktiskt också föreslå förbättringar. Det var fallet när det gäller förslaget huruvida näringsidkare ska lämna kontrolluppgifter för ersättningar som ligger på 100 kr eller på 1 000 kr. Det fanns faktiskt en majoritet för att införa en gräns på 1 000 kr. När den här lagen infördes för många år sedan, på 50-talet, satte man beloppet till 100 kr. Bara penningvärdesförändringen motiverar att man ska sätta beloppet till 1 000 kr. Lagtekniska problem anfördes för att inte kunna lagstifta genom utskottets försorg under hösten. Det är i vart fall bra att det i den eniga utskottstexten i denna del framgår att de motioner som bl.a. moderaterna har väckt om att höja beloppsgränsen till 1 000 kr ska behandlas under inledningen av vårsessionen. Jag hyser gott hopp om att utskottet då ska kunna komma fram till en lösning som innebär att man kan införa samma kontrolluppgiftsskyldighet för privatpersoner som för näringsidkare. Fru talman! I det här betänkandet finns ett stort antal reservationer. Självklart står vi moderater bakom alla reservationer med moderat partibeteckning. För att lämna ytterligare tid till morgondagens debattörer i andra ämnen avstår jag emellertid från att yrka på någon reservation.

Fru talman! Även jag står bakom våra reservationer till detta betänkande, men ämnar följa Carl Fredrik Grafs föredöme och inte yrka på någon reservation. Kristdemokraterna delar regeringens förhoppning om att den nya lagen ska medföra en effektivare skattekontroll. Eftersom vi har en skattelagstiftning måste vi också ha kontrollstationer. Vi har ingen annan uppfattning än att staten ska få de skatteintäkter som riksdagen beslutat om. Vi måste således sträva efter att förbättra skattemoralen och höja effektiviteten. Det är inte helt säkert att rationalisering och effektivisering skapar de önskade förbättringarna. Vid en gemensam inlämningsdag, den 2 maj, kommer av lätt förklarliga skäl arbetsbelastningen att bli betydligt intensivare. Därför har vi i vår motion aktualiserat frågan om det är möjligt att med nuvarande personalresurs hinna med en adekvat kontroll. Deklarationer som avgivits före den 2 maj ska således vara behandlade den 15 augusti. Det är nämligen det datum som gäller för att deklaranterna ska kunna erhålla besked den 15 september. Även om detta endast gäller förenklade deklarationer är det viktigt att vi får korrekta deklarationer. Kristdemokraterna anser att personalresurserna är för små i dagsläget. Men det är inte endast av detta skäl som vi avgett reservation 1. Det är även med tanke på den korta handläggningstiden som vi vill lyfta fram den här frågan. Fru talman! Det som också förvånar mig är sambeskattningen vid förmögenhet. Återigen påminns vi om att det är skillnad på sambo och gift. Det är ofattbart att regeringen inte kan frigöra sig från den särskilda beskattningen av gifta par. Kristdemokraterna föreslår som en följd av detta att fribeloppet, enligt regeringens förslag, ska vara på 1,5 miljoner kronor för alla människor, så att sambeskattningen avskaffas. Därmed räddas ytterligare några från att trilla ned i den totala skatteströmmen. Fru talman! Sedan är det frågan om ersättning vid tillfälligt arbete. Kristdemokraterna har i sin motion Sk25 pekat på en gammal lag som ej uppdaterats till aktuellt krontal. Inte sedan 1956 har beloppsgränsen höjts för en näringsidkare som måste lämna kontrolluppgift till skattemyndigheten för tillfälligt arbete. Regeringen envisas med att behålla den gamla nivån på 100 kr. Inte endast regeringen är envis, utan även utskottet är vid dags dato inte berett att gå oss motionärer till mötes i denna fråga. Men, vi får låta oss nöja med texten i betänkandet och med förväntan i blicken se lite längre fram än till den stundande julhelgen.

Fru talman! Nästan varje proposition som regeringen lägger fram på skatteområdet innebär ökat krångel, ofta för både företagare, enskilda och myndigheter. Jag trodde tanken var att ha ett kontinuerligt arbete med att ta bort krångligheterna, men vi från oppositionen får ständigt söka motverka nya krångligheter och regleringar. Det här är inte minst viktigt nu när vi ser hur företag flyttar utomlands, alla varsel som utfärdas och hur företagen pekar på besvärliga regler. Jag tog upp dessa frågor i en debatt tidigare i dag. Den här propositionen är väl inte den värsta, men det finns inslag som behöver kommenteras. Vi i Folkpartiet har här ett förslag om att regeringen bör avge en avsiktsförklaring till ledning för Riksskatteverket om att arbetet bör inriktas på att minska företagens uppgiftslämnande i självdeklarationen. Utskottet hävdar att Riksskatteverkets ambitioner redan är inriktade på att åstadkomma regelförändringar och att ge företagen så mycket hjälp och vägledning som möjligt. Jag hoppas att det är sant. Jag har inte fått några sådana signaler från ett antal företag, och det är mot den bakgrunden som vi markerar med en reservation. Jag ska inte tjata så hemskt mycket mer om att regler kan vara svåra att hantera, men det är viktigt att i förväg kunna få besked om hur det verkligen förhåller sig. Det pekar på att man verkligen är seriös om man begär ett förhandsbesked. I propositionen diskuteras ett eventuellt införande av en möjlighet att hos Riksskatteverket ansöka om besked om kontrolluppgiftsskyldighetens omfattning. Det är positivt! Men sedan kommer regeringen fram till att regeringen inte ska bry sig om det. Folkpartiet och Moderaterna har skrivit i sin reservation att så givetvis ska vara fallet. Det är viktigt också ur rättssäkerhetssynpunkt. Utskottet börjar sin skrivning med att säga att det i och för sig går att hålla med oss, men sedan är det stopp med välvilligheten och utskottsmajoriteten yrkar avslag på våra yrkanden. Jag funderade på att kvittera med att yrka bifall till reservation 2, men jag avstår från det. Slutligen har vi frågan om förmögenhetsskatten. Vi anser att det är märkligt svårt att få till stånd en jämställdhet i fråga om skattereglerna. Det är inte så många regler kvar, även om kammaren röstade fram en ny häromdagen vid behandlingen av begränsningsregeln för fastighetsskatt. Jag kan inte förstå hur regeringen och dess samarbetspartier fortfarande kan stå här och försvara sambeskattningen. Det innebär också ett försvar för att Riksskatteverket ska hålla reda på vem som bor ihop med vem och var. Snälla ni, fundera ordentligt på om ni inte kan tänka er att befria Riksskatteverkets tjänstemän från den uppgiften. Det gör ni genom att avskaffa sambeskattningen. Fru talman!

Fru talman! Per Erik Granströms historieskrivning bygger på antingen en minneslucka eller ett missförstånd. Den borgerliga regeringen införde nya regler för revision. Den socialdemokratiska regeringen trädde till 1994 och återställde då de regler som gällde före den borgerliga förändringen. Jag tänkte koncentrera min replik på två frågor. Tycker Per Erik Granström att det är rimligt att en skattskyldig ska kunna få besked av skattemyndigheten hur en kontrolluppgift ska vara utformad? Avser Per Erik Granström och hans kolleger i utskottet att förutsättningslöst pröva möjligheten att införa en gräns på 1 000 kr för inlämnande av kontrolluppgift för näringsidkare?

Fru talman! Då kan jag meddela fru talmannen och de ärade kollegerna att vi tänker förutsättningslöst och positivt pröva möjligheten att införa en tusenkronorsgräns för näringsidkare. Det är vårt besked. När det gäller kontrolluppgiftsskyldigheten tycker jag, fru talman, att vi måste ha regler som gör att medborgare innan de ska vidta en åtgärd kan förstå vad detta kommer att innebära. Reglerna måste alltså vara så utformade utan att man gör en materiell prövning. Det handlar mer om hur kontrolluppgiften ska gestalta sig. Sådana besked måste myndigheterna kunna lämna till medborgarna. Det är med den ambitionen som vi har skrivit vår reservation. Jag beklagar att Per Erik Granström har myndighetsperspektivet i förgrunden och inte medborgarperspektivet.

Fru talman! Jag ska försöka ta upp övergripande delar ur trafikutskottets betänkande nr 1, som behandlar budgeten för 2002 och utgiftsområde 22 Likaså vill jag ta upp övergripande delar ur betänkande nr 2, som behandlar infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem. När det gäller frågor som berör vägar, järnvägar, luftfart och grundläggande kassaservice samt frågan om en ny utredning av M/S Estonias förlisning tänker jag inte gå in på detaljer eller kommentarer om reservationerna, eftersom det kommer partikamrater från utskottet efter mig som tar upp dessa frågor. Låt mig börja med budgetbetänkandet. Jag vill inledningsvis yrka bifall till förslaget i utskottets betänkande i dess helhet och avslag på samtliga 33 Budgetramen för 2002 omfattar 24,5 miljarder kronor. Vad gäller fördelningen mellan de olika anslagen kan jag säga att vi anser anslagen vara väl avvägda, och vi ställer oss bakom regeringens förslag. Att transportpolitiken har mycket stor betydelse för vårt land kan vi nog vara överens om. Likaså kan vi vara överens om de transportpolitiska målen, som är följande: · en hög transportkvalitet · en god miljö · en positiv regional utveckling. Trafiksäkerheten har varit en viktig fråga för utskottet. Jag vill gärna göra en positiv tolkning av läget och tro att vi även framgent kommer att anse att detta är viktigt. Antalet döda i trafiken bör minska till att 2007 understiga 270 personer. Det s.k. elvapunktsprogrammet är ett led i trafiksäkerhetsarbetet, och det gäller fortfarande. Programmet säger bl.a. att de farligaste vägarna ska prioriteras när det gäller åtgärder i vägmiljöerna. Fru talman! Vår miljö har vi också ansvar för. Därför måste vi satsa på ett så miljövänligt transportsystem som möjligt. Vi måste också satsa på ett sådant sätt att vi underlättar för en kombination av transportslagen. Att vi behöver transporter står utom allt tvivel - det må sedan gälla transporter för näringslivets behov eller människors behov av att resa. Att vägnätet har stora brister är helt klart, men vi får inte blunda för att även järnvägen har behov och framför allt möjligheter att klara framtida transporter. Det är just för att behoven är så stora som regeringen föreslår en satsning i närtid på ca 12 miljarder för åren 2002-2004. Dessa medel ska bl.a. användas för att sätta i gång projekt som är klara att startas, men som på grund av bristande ekonomi inte har kunnat starta. Det är med förvåning man ser att moderaterna vill minska anslaget för investeringar och underhåll av järnvägarna med 690 miljoner kronor under 2002. Folkpartiet minskar med hela 1,5 miljarder kronor. Hur ska vi då klara av alla de behov som finns när det gäller underhåll och byggnation? Ingen har väl missat att behoven är stora. Det gäller inte minst utrymmen på spåren, när gods och persontrafik ska trängas på samma spår. Bortser ni helt från denna verklighet? Fru talman! Jag vill säga några ord om den grundläggande kassaservicen. Regeringen föreslår att det anslag som går till Posten AB, som ska tillhandahålla denna tjänst, ska fördubblas från 200 till 400 miljoner kronor. Det är ett förslag som majoriteten ställer sig bakom. Men hur blir det i ett borgerligt samhälle? Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet föreslår att denna tjänst ska upphandlas i konkurrens. Blir tjänsten gratis då? I det moderata budgetalternativet står det nämligen att man ska plocka bort dessa 400 miljoner. Hur ska ni egentligen ha det? Det finns några ord som går igen när man läser de borgerliga budgetalternativen. Det är orden avreglera, bolagisera och privatisera. Detta löser alla problem. När det gäller synen på privatisering av statlig verksamhet finns det en djup klyfta mellan oss socialdemokrater och det s.k. borgerliga alternativet. För oss socialdemokrater är statligt ägande ett viktigt medel för att nå våra politiska mål. Det är ett medel bland många andra. I detta sammanhang kan lagstiftning vara det effektivaste medlet. I andra sammanhang kan det vara konkurrensutsättning eller avreglering, och i vissa fall kan det vara privatisering. Men det är medel. Det kan inte bli annat än medel och verktyg för att nå de transportpolitiska målen eller andra politiska mål. Den borgerliga konkurrensutsättningen, avregleringen och slutligen privatiseringen och utförsäljningen är ett ideologiskt mål. Ska vi ha rätten att bo där vi önskar i Sverige? Ska vi ha rätten att etablera företag där vi vill i Sverige? Ska vi ha rätten att arbeta var vi vill i Sverige? För mig är svaret ja. Då blir motfrågan denna: Vem tar ansvaret för helheten sedan vi har privatiserat? Vem ska känna ansvar för att hela landet ska ha tillgång till infrastruktur, oavsett om det gäller vägar, järnvägar, luftfart eller något annat? Mitt svar är att staten måste ha det övergripande ansvaret för att vi ska nå detta. Då får vi alla tillgång till infrastruktur. Då kan man inte blint avreglera, bolagisera och privatisera. Jag vill nu gå över till utskottets betänkande nr 2, som handlar om infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem. Infrastrukturen behövs för att främja tillväxt, regional utveckling och omställning till ett ekologiskt hållbart Sverige. Vi måste göra insatser för att skapa förutsättningar för vidgade arbetsmarknader, för att förbättra trafiksäkerheten och för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. De fem transportpolitiska målen ligger fast. Dessutom föreslås ett nytt mål, nämligen målet om ett jämställt transportsystem. Det är bra. Vi vet att kvinnor använder kollektivtrafik oftare än män, men det är inte i så stor utsträckning kvinnor som är med och utformar trafiken. Detta måste vi få ändring på. Kollektivtrafik måste utgå från kunden. Jag hoppas att Kollektivtrafikutredningen ska kunna presentera ett bra förslag i den riktningen och att vi får fler kvinnor i beslutande ställning framgent. Behovet är mycket stort när det gäller satsningar på att förbättra drift och underhåll av väg och järnvägsnätet. Det gäller särskilt vägnätet, där underhållet på många håll blir eftersatt. Därför är det särskilt viktigt att prioritera arbetet med att bevara och säkerställa den redan befintliga infrastrukturen. Även om behoven på vägnätet är stora får vi inte bortse från järnvägen. Det infrastrukturförslag som nu behandlas är ett viktigt steg i riktning mot ett långsiktigt hållbart transportsystem. Tanken är att vi måste öka järnvägens konkurrenskraft när det gäller både gods och persontrafik för att på så sätt öka säkerheten på vägarna och samtidigt få ned utsläppen. I dag är vägtransporterna det helt dominerande trafikslaget för såväl person som godstransporter. Det måste vi försöka ändra. Järnvägens nytta för exportmarknaden, för turistindustrin, för miljön och för befolkningen i ett glest och avlägset land kan vi inte bortse ifrån. Faktum är att tågresandet har ökat kraftigt. Fru talman! Regeringens förslag, vilket utskottsmajoriteten ställer sig bakom, innebär en satsning på När man studerar de borgerliga alternativen är inte skillnaderna så stora att de skulle motivera de höga brösttoner som funnits i debatten på senare tid om att det är för lite pengar. Jag går inte in på fördelningen eftersom jag förutsätter att detta kommer att diskuteras under kommande avsnitt i denna debatt. Låt mig endast kommentera en enda reservation, nämligen reservation 8. I den reserverar vi socialdemokrater oss tillsammans med Vänsterpartiet mot majoritetens förslag. Avsnittet handlar om införande av trängselavgifter. Regeringen har för avsikt att ge ett tilläggsuppdrag till Stockholmsberedningen att utreda frågan. Regeringen säger att det måste vara kommunerna eller regionerna som ska besluta om att ansöka om införande av sådana avgifter. Regeringen säger också att det bör vara en betydande majoritet bakom förslaget om man ansöker om detta, en uppfattning som delas av oss socialdemokrater och vänsterpartister. Majoriteten, de borgerliga och Miljöpartiet, bortser från behovet av bred majoritet i den kommun eller region som ansöker. Majoritet är majoritet, säger man. Detta kan bara tolkas på ett sätt. Bl.a. moderaterna har alltid sagt sig vara emot avgifter av detta slag. Nu vill man göra det lättare med införandet. Fru talman! Jag yrkar naturligtvis bifall till reservation 8. Jag yrkar också bifall till utskottets förslag i övrigt och avslag på samtliga övriga reservationer. Avslutningsvis vill jag säga detta: Nu har det kritiserats och åter kritiserats att propositionen varit försenad. När den då anländer är det för sent och för lite pengar. Det kan aldrig vara för sent att vidta de åtgärder som så väl behövs. Detta är mitt budskap: Nu tycker jag att det är dags att avsluta den eländiga klagosången. Nu fattar vi beslut och låter väg och banverk få besked om vad man ska planera för.

Fru talman! Redan i början av den här debatten vill jag konstatera att vi i den moderata riksdagsgruppen är klara motståndare till att införa trängselavgifter. Vi kommer inte att medverka till att trängselavgifter införs. Trafikutskottets ordförande Monica Öhman har i en presskommentar hävdat att vi moderater i trafikutskottet varit positiva till trängselavgifter. Utskottets skrivning blev inte bra och ger upphov till vissa misstolkningar åt det hållet. Men det finns ingen som helst tveksamhet vad gäller den moderata inställningen till trängselavgifter. Här säger vi nej och ingenting annat än nej! Detta vill jag få noterat i riksdagens protokoll. Monica Öhmans sätt att reagera kan dock inte tolkas på annat sätt än att socialdemokraterna, som under alla åren efter 1994 inget gjort för att lösa stockholmarnas trafikstockningar, nu vill införa trängselavgifter. S är uppenbarligen berett - även om man nu har för avsikt att dimlägga frågan i en utredning - att efter valet nästa år genomföra trängselavgifter i Medvetet har den socialdemokratiska regeringen skjutit upp frågan om nya trafikleder för att till slut komma i ett läge då den har möjlighet att plocka stockholmarna på mera pengar i form av trängselavgifter. Det är uppenbarligen detta stockholmarna kan förvänta sig om socialdemokraterna vinner valet. Jag vill, fru talman, innan jag går över till att diskutera den del av statsbudgeten för år 2002 som gäller trafikpolitiken och den del som behandlar regeringens förslag till infrastrukturplan för vägar och järnvägar för tiden fram till 2015, yrka avslag på majoritetens förslag och bifall till samtliga reservationer som vi moderater undertecknat. Jag kommer att begära rösträkning på reservation 4 i trafikutskottets betänkande TU1 och på reservation 1 i trafikutskottets betänkande TU2. Framöver kommer jag att ägna mig åt mera allmänna trafikpolitiska spörsmål i anslutning till de två aktuella betänkandena, medan Lars Björkman lite längre fram kommer att ta upp järnvägar och vägar lite mera ingående och då kommentera en del av det som Monica Öhman tog upp i sitt inledningsanförande. Därefter kommer Birgitta Wistrand i sitt anförande att ta upp diskussionerna kring trafiksäkerheten och Jan-Evert Rådhström att samla upp en del övriga trafikpolitiska frågor som är viktiga för vårt land. Men först ska jag ta upp frågan om grundläggande kassaservice. Vi moderater, kristdemokrater och folkpartister har i motsats till majoriteten uppfattningen att den grundläggande kassaservicen ska upphandlas i konkurrens och inte skötas av Posten AB med ett årligt anslag på 400 miljoner kronor. Låt mig för klarhetens skull säga att detta inte har någonting med lantbrevbäringen att göra. Lantbrevbäringen upplever vi moderater som synnerligen angelägen utifrån många utgångspunkter. Den kassaservice som kopplas till lantbrevbärarna i deras möte med gamla och handikappade, långt borta från sina tätorter, måste ses som en självklar social funktion som ska lösas av samhället. Utgångspunkten måste vara att vi ska ha en grundläggande kassaservice med hög kvalitet i hela vårt land, så att alla kan utföra sina utbetalningar och ta emot pengar oberoende av var man bor. Men det finns andra aktörer än Posten - ICA, Konsum och bensinstationer och andra serviceverksamheter runtom i landet - som kan sköta detta väl så bra och som många gånger behöver det för att själva kunna överleva. Dessa måste få vara med och erbjuda sina tjänster. I stället för att passivt lägga ansvaret på Posten vill vi uppdra åt Post och telestyrelsen att genomföra en upphandling av kassaservicetjänsterna. Dels tror jag att det kan bli billigare, dels tror jag att det kan bli bättre. Detta utesluter inte att Posten också får vara med och erbjuda tjänster och delta i upphandlingen på samma villkor som andra aktörer. Jag kan också göra en kommentar med anledning av några motioner om Estonia. Det har väckts ett antal motioner om en ny utredning av Estonias förvisning som behandlas i budgetbetänkandet. Regeringen och riksdagens samtliga partier har samrått i frågan ett antal gånger och varit överens. Samrådet har lett till att regeringen den 19 april i år har gett Styrelsen för psykologiskt försvar i uppdrag att samla information med anknytning till Estonias förlisning och bygga upp databaser som gör det möjligt att tillhandahålla så mycket som möjligt av den information som allmänheten efterfrågar. I uppdraget ingår också att med utgångspunkt i det händelseförlopp som beskrivs i JAIC:s slutrapport komplettera faktamaterialet med ett exempel på hur fartyget i sjunkförloppets slutskede kan ha vattenfyllts. Därmed, fru talman, borde motionärernas krav vara tillgodosedda. Jag yrkar med detta avslag på reservation 15 i betänkande TU1. Jag går sedan över till budgetbetänkandet och betänkandet om infrastrukturen. Jag väljer att diskutera de långsiktiga frågorna i stället för att ägna mig åt några enskilda budgetposter för 2002. Det som hänt i Näringsdepartementet sedan valet på hösten 1998 och fram till nu är inte särskilt mycket. Det mest konkreta som man minns från den tid som Björn Rosengren varit kung över superdepartementet är väl utförsäljningen av Telia, som ledde till att hundratusentals människor i dag sitter med Teliaaktier vars värde i stort sett har halverats. En annan sak man minns är när regeringen omedelbart efter valet 1998 - närmare bestämt den 5 oktober 1998 - gick till riksdagen med en skrivelse om investeringsplaner för trafikens infrastruktur som avvek från de löften som socialdemokraterna ställde ut före valet. Den socialdemokratiska regeringen - den gången med Ines Uusmann som huvudansvarig - lurade det svenska folket. Förbifart Markaryd på E 4 och sträckan Rabbalshede-Svinesund på E 6 lyftes ut ur vägplanen, utbyggnaden av riksväg 44 villkorades på ett sätt som i princip var ett stopp. Västkustbanan ville man inte längre driva med samma kraft, citytunneln och kontinentalbanan i Malmöområdet, liksom de allvarliga trafikproblemen i Stockholmsregionen, lades in i ytterligare utredningar. Anslagen för att komma till rätta med det bristande underhållet på det mindre vägnätet drogs ned till en skamligt låg nivå, och sönderfallet av vägarna fortsatte med regeringens goda minne. Vägverket och Banverket hamnade i en situation där de nästan inte hade möjlighet att starta några nya projekt över huvud taget. I tre år, fru talman, har näringsministern varit ute och lovat pengar till vägar runtom i Sverige, på möten och på konferenser. Samtidigt kan vi konstatera, att i regeringens budgetar för 1999, 2000 och 2001 har anslagen för vägar och järnvägar dragits ned till nivåer som inte stämmer med de som utlovades före valet. Så kan man beskriva det som är socialdemokratisk trafikpolitik: Utställda vallöften som svikits och ett kallsinne inför det svenska vägnätets sönderfall och alla de svårigheter som enskilda människor och företag drabbats av på grund av detta. En av konsekvenserna av Rosengrens och regeringens sätt att hantera trafikpolitiken är att målet för år 2000 på högst 400 trafikdödade har spruckit. Under förra året omkom 591 personer i trafiken, dvs. närmare 50 % mer än målet. Det här tycker jag är skrämmande. Jag är övertygad om, fru talman, att om Markaryd hade fått sin nya planerade sträckning hade antalet dödsfall kunnat begränsas på denna olycksdrabbade vägsträcka. Nu lägger Björn Rosengren fram en infrastrukturproposition på 364 miljarder. Det låter ju bra. Men skrapar man lite på ytan ser man att planen i dag gäller tolv år i stället för tio som det var tidigare. Då blir det lite mer pengar. Dessutom är 45 av de här miljarderna betalningar av räntor och amorteringar på upptagna och gamla lån. Det är inga nya vägar för framtiden. Nästan 58 miljarder är ofinansierade, och då återstår 261 miljarder. Skrapar man lite mer på ytan kan man finna annat som också bör dras bort. Men de här 261 miljarderna kan gärna ställas mot det moderata helt anslagsfinansierade förslaget på 324 miljarder. Då skiljer drygt 60 miljarder. Medan huvuddelen av regeringens pengar går till järnvägar, anser vi moderater, med rätta, att det mesta av pengarna bör gå till en upprustning av vägnätet. Jag förstår, fru talman, Vägverkets generaldirektör sin presskommentar säger han att regeringens förslag inte innebär någon återhämtning av det eftersatta underhållet. Inte heller det av regeringen uppställda trafiksäkerhetsmålet för 2007 kommer att kunna nås, säger han. Så mycket är regeringens infrastrukturproposition värd. Så inte har trafikutskottets ordförande Monica Öhman och Björn Rosengren anledning att slå sig för bröstet i dag. Och alla de som dagligen i Stockholm eller på andra ställen i vårt land lider av dåliga vägar gör mera rätt i att knyta näven i byxfickan och lova sig själv att vid valet nästa höst rösta på de borgerliga partierna. Det ger alla bättre kommunikationer. Jag tycker synd om alla de människor i den svenska glesbygden som med regeringens förslag i många fall kommer att få vänta ända fram till 2015 innan de i bästa fall fått sina vägar i ett acceptabelt skick. Låt mig sedan, fru talman, gå över till trafikkaoset i Stockholm. Med egna ögon kan jag uppleva det som många stockholmare dagligen pratar om: Trafiken i huvudstaden fungerar inte. Hela stan är igenproppad under rusningstid. Både morgon och eftermiddag pågår krypkörningen i fyra fem timmar. Det får helt enkelt inte plats fler bilar på vägarna runt Stockholm. På åtta år, dvs. de åtta år som socialdemokraterna har suttit i regeringsställning, har antalet bilar i Stockholm, Solna och Sundbyberg, men ingenting har gjorts. Ingenting. Så får inte Sveriges huvudstad hanteras. Själv kommer jag från Sundsvall och är väl medveten om resursbehovet i Norrlandslänen vad gäller vägar och järnvägar, men jag måste säga att det ligger i nationens intresse att trafiksituationen i Stockholm får sin lösning. De resurser som krävs måste fram, och det snabbt.

Tror Monica Öhman och Björn Rosengren att detta är någonting som stockholmarna kan acceptera? Är det bra för Stockholm är det bra för Sverige. Skapar vi en bra Sverigebild för alla utländska turister och affärsmän genom att visa upp detta trafikkaos i vår huvudstad? Det finns, fru talman, få områden som är så utredda som trafiksituationen i Stockholm. Vi måste få en västlig förbifart som avlastar. Vi måste få en trafikring runt stan, som avlastar centrum. Vi måste lösa järnvägens problem i den s.k. getingmidjan. Lösningar finns. Det är bara att sätta i gång. Men ha klart för er att det är nödvändiga investeringar i nya vägar och järnvägar och inte trängselavgifter som behövs! Runtom i vårt land kokar vreden över att regeringen inte gör något åt de frågor som handlar om våra viktiga transportvägar. Vi har förlorat sex sju år, en tidsrymd som leder till att företagen inte får de sänkta transportkostnader som de behöver för att klara konkurrensen nere i Europa där marknaden finns. Det går nu, fru talman, en våg av varsel och beslut om nedläggningar och utflyttningar av verksamheter till andra länder söder om Östersjön. Det starka industriella bältet från Stockholm och söderut - med andra ord dagens bas för vår svenska välfärd - brandskattas i allt snabbare takt på grund av att företagen inte klarar av att hålla sina kostnader på konkurrenternas nivåer. En av dessa kostnader är transportkostnader, orsakade av långa avstånd från och till de platser där de köper sina råvaror och säljer sina färdigprodukter. Det är åtskilliga procent av varans pris som utgör distributionskostnad. Och ingen ska inbilla mig att inte dåliga vägar slår igenom i fraktpriset i form av höga taxor. Låt mig sedan - jag ser att tiden rullar i väg - försöka avrunda mitt anförande med att konstatera att regeringen har suttit med armarna i kors och sett hur företagens kostnader för trafikarbete ökat. Detta är den bistra verkligheten. Skulden till en del av de nedläggningar som vi nu ser drabba enskilda människor i Gimo, Katrineholm, Degerfors, Gislaved och Trollhättan måste läggas på regeringen. Driver man fel näringspolitik eller kanske ingen näringspolitik över huvud taget driver man arbetare och tjänstemän från ett eget arbete och ut på gatan. Ansvaret för det här måste man lägga på de socialdemokratiska ledamöterna i trafikutskottet, Monica Öhman, Jarl Lander, Hans Stenberg, Krister Örnfjäder, Monica Green och Inger Segelström, som trots informationer i utskottet från företag och organisationer om hur allvarligt läget varit på vägsidan inte tagit ett enda eget initiativ i positiv riktning. Sammanfattningsvis vill jag påminna om att regeringen alltså efter valet 1998 svek det svenska folket beträffande det som den hade förutskickat. Regeringen är därmed ingenting att lita på. Har man svikit en gång kan man göra det en gång till. En naturlig fråga till Björn Rosengren och Monica Öhman är: Kommer regeringens infrastrukturproposition att förverkligas till punkt och pricka? Kommer satsningarna på järnvägen att bli så stora som ni föreslår trots att behovet av pengar är större för vägnätet? Många människor har Björn Rosengren, Göran Persson och Monica Öhman samt hennes kamrater i trafikutskottet att tacka för att de några dagar före jul får besked om att de snart förlorar sina jobb. Fru talman! Jag anser att Björn Rosengren, med det lilla han har lyckats åstadkomma under sina dryga tre år, bör fundera över att avgå. Har man misslyckats så kapitalt med den svenska trafikpolitiken bör man ersättas av någon annan. Jag är övertygad om att Björn Rosengrens länsfrände Anders Sundström, med regeringserfarenhet sedan tidigare, skulle ha lyckats åstadkomma betydligt mycket mera för att bibehålla det svenska näringslivets konkurrenskraft och därmed förutsättningarna för att trygga jobben och med investeringar och teknisk utveckling bygga ut verksamheten och därmed anställa fler. Prat leder inte till någonting; det gör handling, och Björn Rosengren saknar handlingskraft. All kraft har gått åt till att prata och lova, men ingenting hålla! Hur har det gått med den dåliga vägen i Bengtsfors? Har den satts i stånd sedan nedläggningen skedde i Bengtsfors?
Fru talman! Jag hör att klagosången är densamma. Men hur det nu än är så här på Luciadagens förmiddag ska inte Per-Richard Molén lyckas lura ut mig på den där banan. Jag tänker nämligen inte utnyttja min fulla replikrätt. Jag tror att det är på det här sättet: Vi kan inte nu och här påverka varandra till någon annan ståndpunkt än den vi redan har deklarerat i betänkandet, och det kan var och en läsa. Så, fru talman, jag tänkte göra något helt annat. Jag tänker be att få tacka Per-Richard Molén för de år vi har fått umgås i trafikutskottet, eftersom jag vet att det här är den sista debatten som han genomför i Så jag vill bara säga ett hjärtligt tack! Jag vill önska Per-Richard Molén allt gott för framtiden.
Fru talman! Jag vill tacka för de synpunkterna och avstår från en del andra reflexioner jag hade kring För mig är det en sak att i utskottet trivas med de människor man offentligt kritiserar, men som i grund och botten privat är fantastiskt charmiga och trivsamma personer. Men det gäller att skilja mellan vänskap och arbete och mellan politiskt arbete och mycket annat som också kan vara charmfullt. Än en gång: Tack för det!
Fru talman! Av tidsskäl tänker jag koncentrera mig på betänkande nr 2 från trafikutskottet. När det gäller betänkande nr 1 tänker jag bara yrka bifall till förslaget i betänkandet i dess helhet med undantag av två reservationer, nr 12 och nr 26. Dem yrkar jag bifall till. Reservation 12 handlar om ett register för fritidsbåtar, och det har vi ställt oss bakom och krävt att man återinför av det skälet att vi tycker det är rimligt att dessa så småningom bär sina egna kostnader. I dag är det handelssjöfarten som täcker kostnaderna för fritidsbåtarna delvis, och det är lika ologiskt som om Åkeriförbundet skulle betala för den motorsport vi har i Sverige. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 12. Reservation nr 26 handlar om att man ska hålla vad man har lovat när det gäller nedläggning av Bromma. I förhållande till miljömålen kan inte en expanderande flygtrafik vara godtagbar. Därför är det rimligt att man utnyttjar det utrymme som finns i Bromma för att förbättra Stockholms miljö och ge utrymme för mer grönområden, mer bostäder och minskat buller. Därför yrkar vi bifall till reservation Då går jag över till trafikutskottets betänkande nr 2, som handlar om infrastrukturpropositionen. Den här propositionen har ifrågasatts. Det har varit en offentlig diskussion sedan propositionen blev offentliggjord, och diskussionen har i stor utsträckning koncentrerats på den eventuella trafiknyttan som finns i de här förslagen. Nyttan med investeringarna har ifrågasatts. Bl.a. har Birgitta Swedenborg på DN Debatt hävdat att förslagen innebär ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Hon påstår t.o.m. att vi politiker inte förstår våra egna beslut. Jag hävdar att båda dessa påståenden är felaktiga. Swedenborg tillämpar en analysmetod för att bedöma huruvida infrastrukturinvesteringar är lönsamma eller ej, men det finns andra metoder att närma sig samma frågeställning. EU:s vitbok om den gemensamma transportpolitiken fram till 2010 utgår också från en samhällsekonomisk analys. Resultatet av vitbokens analys blir att investeringar måste föras över från väg till järnväg och sjöfart för att inte tillväxten ska hämmas. Då kan man ju säga att infrastrukturpropositionen är ett led i detta, även om den kom före. Infrastrukturpropositionen är resultatet av ett samarbete mellan regeringen och Vänsterpartiet. Titeln på propositionen, Infrastrukturproposition för ett långsiktigt hållbart transportsystem har inte valts slumpmässigt. I förhållande till de transportpolitiska mål riksdagen fastställde 1998 är måluppfyllelsen vad gäller miljön sämst. Även vad gäller trafiksäkerheten kan konstateras att gapet mellan mål och faktiskt utfall ökar i stället för att minska. Trafiken skördar alltfler offer. Mellan 3 och 4 % av varje årskull i Sverige dör eller invalidiseras till följd av trafikolyckor. Den grundläggande utmaningen är hur utvecklingen av transportsystemet ska kunna möta de miljökrav som är relevanta för att samhällsutvecklingen ska bli långsiktigt hållbar. Den prognostiserade ökningen av väg och flygtransporter är det största hindret härvidlag. Med ekonomiska mått mätt innebär det att de externa kostnaderna stiger drastiskt till följd av de ökade trafikflödena på väg. Med externa kostnader avses då kostnader som uppkommer till följd av trafikolyckor, trängsel, luftföroreningar, vägslitage m.m. som drabbar andra än dem som utför transporterna. länderna beräknas uppgå till ett ekonomiskt värde av 80 miljarder euro per år. Motsvarande årliga värde för trafikoffer är 45 miljarder euro. Antalet trafikdöda i EU uppgår till 40 000 personer per år. Beträffande vägslitaget konstateras att detta till fem sjättedelar beror på godstransporter. Det samlade värdet för trafikens externa kostnader inom EU uppskattas till 8 % av BNP. I vitboken förordas en strategi med en kombination av investeringar i hållbara transportslag och avgifter som motsvarar transportslagens respektive samhällskostnader. De vägavgifter som införs i Schweiz, Tyskland m.fl. länder är ett sätt att försöka kompensera för de skador trafiken ger upphov till, men de har också en trafikstyrande effekt. Beträffande infrastrukturpropositionen står vi givetvis bakom den, men det måste medges att den har en liten brist. De prognoser över framtida trafik som redovisas har alla som förutsättning att priserna inte ändras. Att köra bil 2015 förväntas kosta detsamma som det gör i dag. Med den förutsättningen antas antalet bilar i Stockholmsregionen öka med 25 % till 2015. Det är emellertid inte särskilt sannolikt att prisnivån förblir oförändrad. Trängselavgifter håller på att införas i många av Europas stora stöder. Att med avgifter bromsa ökningen av tunga transporter på väg är också en tydlig trend i Europa. Frånsett dessa kostnadsökningar kan ifrågasättas om priset på råolja kommer att vara oförändrat när det kostar alltmer att pumpa upp den olja som finns kvar. Även om det dröjer några decennier tills fyndigheterna sinat vore det rimligt att kalkylera med ett stigande pris. Enligt all nationalekonomisk teori är det så ökande knapphet hos en vara ska mötas. Låt oss säga att prognoserna vad gäller denna kommande trafikutveckling baserades på en förväntan om att fossilbränseldriven trafik kommer att bli dyrare i förhållande till andra transportslag. Vad händer då? I den strategiska analys som gjorts av Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, finns ett möjligt svar. Ett av alternativen i analysen utgår från att etappmålen för trafiksäkerhet och miljö ska klaras. Att dessa två mål kan samlas till ett alternativ beror på att åtgärder för att nå det ena målet i regel får positiva effekter för det andra. Nollvisionen skulle vara lättare att närma sig om järnvägen kunde tillgodose en del av de person och godstransporter som i dag går på väg. Om gällande hastighetsgränser respekterades skulle det minska antalet olyckor med dödlig utgång samtidigt som det ger en god effekt i förhållande till miljömålen. Ökat pris på vägtransporter är ett av de verktyg som har störst effekt för att nå trafiksäkerhets och miljömålen. Utfallet vad gäller trafikvolym fördelad på de olika transportslagen innebär enligt SIKA bl.a. Används denna bakgrund för att bedöma vilka investeringar som kan räknas hem eller ej är den fördelning som finns i infrastrukturpropositionen lättare att förstå. Ska biltrafiken minska i omfattning, vilket också anges om ett etappmål i det miljömålsbeslut riksdagen nyligen antagit, är det få nya vägsträckningar som kan anses lönsamma. Motsvarande resonemang kan överföras till järnvägen. Förväntas godstransporter på spår öka i volym finns det åtskilliga åtgärder där nyttan överstiger kostnaden. Av SIKA:s analys framgår också att miljö och trafiksäkerhetsalternativet förutom att klara etappmålen inom sina områden i princip också löser trängselproblemen i Stockholm. Den återstående frågan är då när prissättningen på transporter kommer att motsvara de samhälleliga marginalkostnaderna. Att så ska ske har riskdagen beslutat vid flera tillfällen, bl.a. när den fattade det transportpolitiska principbeslutet 1998. EU-toppmötet i Göteborg i år antog en strategi för hållbar utveckling. Strategin innefattar en fullständig internalisering av sociala och miljörelaterade kostnader. Senast 2004 ska transportavgifter som bättre speglar trafikens miljö och samhällskostnader vara införda. Även om ändrade relativpriser förmodligen är det starkaste styrmedlet för att påverka valet av personoch godstransporter har investeringarna ett visst inflytande vid transportvalen. I arbetet med transportinfrastrukturen är predict and provide den klassiska metoden. Det görs en prognos över framtida trafik, och sedan planeras för att med ny infrastruktur tillfredsställa det prognostiserade behovet. På så sätt uppfylls prognosen, eftersom nya vägar oftast renderar mer trafik. I EU:s vitbok konstateras att det de senaste 50 åren har skett en konstant snedfördelning till förmån för vägtransporter inom transportsektorn. I infrastrukturpropositionen föreslås att de nuvarande trafikpolitiska målen kompletteras med ett nytt mål, jämställdhet. Detta har också bidragit till att motivera en hög nivå för järnvägsinvesteringar samt ett särskilt anslag för investeringar i spårfordon. Kvinnor är i högre grad än män beroende av kollektivtrafiken för sina dagliga resor. 45 % av de ensamstående föräldrarna, som i stor utsträckning utgörs av kvinnor, lever utan bil. Kvinnor tar i större utsträckning än män miljöhänsyn vid val av transportmedel. Infrastrukturpropositionen ger möjlighet till en välbehövlig ambitionsnivåhöjning för kollektivtrafiken både i Stockholm och i resten av landet. En faktor som får stor betydelse för hur infrastrukturinvesteringar ska värderas är tiden. Förslagen i infrastrukturpropositionen omfattar investeringar fram till 2015. De gjorda investeringarna förväntas ge samhällelig avkastning under lång tid. Särskilt för järnväg är det relevant med långa avskrivningstider. Än i dag ha vi stor nytta av de järnvägsinvesteringar som gjordes på 1800-talet. Ett rimligt tidsperspektiv är det som förekommer i den klimatproposition som blev färdig för ungefär 14 dagar sedan. Enligt propositionen bör utsläppen för Sverige år 2050 vara lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter per år och invånare för att därefter minska ytterligare. Sett i det ljuset är det svårt att förstå hur Birgitta Swedenborg med andra kommer fram till att väginvesteringar är mer lönsamma än järnvägsinvesteringar. Transportpolitiken har stor betydelse för att de klimatrelaterade målen ska nås. För Sverige har det nära nog avgörande betydelse. När riksdagen fattat beslut om infrastrukturpropositionen och klimatpropositionen kommer därför regeringen så småningom att lägga fram en samlad genomförandestrategi för transportsektorn. Samhällsekonomiska bedömningar hade stor betydelse i de förhandlingar som ledde fram till infrastrukturpropositionen. Det fanns en stark strävan hos alla inblandade parter att använda de mest kostnadseffektiva metoderna för att nå de transportpolitiska målen. Den valda inriktningen är en kompromiss mellan Socialdemokraternas och Vänsterpartiets bedömningar i detta hänseende. Infrastrukturpropositionen är tänkt att fylla såväl befolkningens som näringslivets behov av säkra och ändamålsenliga transporter inom ramen för vad som är möjligt för att utvecklingen ska bli långsiktigt hållbar. Den vidgar flaskhalsarna för den spårbundna kollektivtrafiken. Jag kommer från Skåne. För många skåningar är fyllda tåg en nästintill daglig erfarenhet. Människor har i stor utsträckning följt uppmaningen att använda spårburen trafik när den kan ersätta bilen. Det finns inte kapacitet för att i större utsträckning tillgodose det ökande behovet av transporterna. Här och ännu mer i Stockholmsregionen finns det ett uppenbart behov av att vidga kapaciteten för kollektivtrafik. Det blir nu möjligt när det fattas beslut om infrastrukturpropositionen. En annan stor fördel är att den tillgodoser de behov som näringslivet har. Det har bl.a. lagt fram en stråkstrategi. Det handlar om möjligheter att köra med högre axellaster, att vidga flaskhalsar i godstransportnätet, det kapillära bannätet och många små åtgärder som sammantaget innebär att näringslivet får större möjligheter att på ett effektivt och miljömässigt sätt kunna utföra sina transporter. Jag förstår inte hur de borgerliga partier som normalt brukar påstå att de företräder näringslivets behov inte bättre återspeglar det. De har i sina motioner till infrastrukturpropositionen lägre nivå på järnvägsinvesteringar än den som återfinns i regeringens förslag. Har man inte lyssnat till vad Svenskt Näringsliv säger eller vad SSAB, Avesta Sheffield, Stora Enso m.fl. säger om vilka transporter de behöver för att kunna tillgodose sina behov? Infrastrukturpropositionen innebär också att möjligheterna att bo kvar i glesbygd är större. Det ger möjligheter för länstrafikbolag att skaffa nya spårfordon. Det gör större möjligheter för dem att bibehålla trafiken utan att höja priserna. En bättre kollektivtrafik i glesbygd är ett sätt att utvidga arbetsmarknadsregionerna, skapa en större attraktivitet och skapa möjligheter för människor att bo kvar på en ort och arbeta på en annan. Infrastrukturpropositionen innebär en större styrning av investeringarna i förhållande till de transportpolitiska målen. Mål är inte det riksdagen är sämst på att fatta beslut om. Det som hittills har fallerat har varit att besluta om verktyg som gör att målen blir möjliga att uppnå. Där vill jag påstå att infrastrukturpropositionen är ett undantag. Den ger möjligheter att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem. Den ger möjligheter att tillgodose alla de övriga transportpolitiska målen. Slutligen vill jag säga att en sak som vi är särskilt nöjda med i infrastrukturpropositionen är att den prioriterar underhåll framför investeringar. Ser man på vilka önskemål som framfördes från de olika landshövdingarna och länen i den uppvaktning som inledde infrastrukturförhandlingarna var det genomgående från alla delar av landet. Vi underhåller och bibehåller i första hand det transportsystem som finns, och i andra hand vidgar vi kapaciteten genom investeringar. Därmed yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkande TU:2.
Fru talman! Vi vet att Vänsterpartiet i hög grad har medverkat till att järnvägarna prioriteras i regeringens infrastrukturproposition. Samtidigt kan vi konstatera av Godstransportdelegationen att näringslivets stora behov är godstransporter på väg. Man upplever någon form av likgiltighet från Vänsterpartiets sida när det gäller att tillmötesgå näringslivets behov av godstransporter på väg. De säger i princip nej till motorvägar och vill bara hålla på med underhåll. Man kan halvsula en sko några gånger, men till slut är den slut. Då måste investeringar till. Vägnätet är så sönderfallet att på något sätt måste investeringar till. Jag känner oro för alla företag i hjärtat av den industriella verksamheten i Sverige. De flyttar utomlands. En del, och inte en så liten del, av kostnaderna består av transportkostnader och distributionskostnader. De är inte betjänta av att först transportera godset på väg, sedan lasta över det på järnväg för att sedan på nytt, eftersom vi vet hur dåligt järnvägen fungerar nere i Europa, lasta över det till lastbil. Det är lastbilar som behövs. Det är vägar som behövs. Investeringar i vägar behövs betydligt mycket mer än investeringar i järnvägar. Här visar Vänsterpartiet ett kolossalt kallsinne mot den verksamhet i Sverige som bidrar till välfärd och jobb åt människor.

Fru talman! Både underhåll och investeringar behövs. Jag gjorde mig omaket att kontakta Banverket när den här infrastrukturpropositionen hade lagts på riksdagens bord för att fråga dem vilka investeringar som Banverket hade som skulle inrymmas inom de 100 miljarderna. Det visade sig att de kunde komma upp till mellan 55 och 60 miljarder. Mer hade de inte att redovisa. Det är därför som vi moderater lägger oss på ungefär 63 miljarder. I övrigt satsar vi helt på det vägnät som behövs för att människor och företag ska kunna fungera och för att den svenska företagsamheten ska kunna vara konkurrenskraftig. Vi vill slippa uppleva en situation där den ena orten efter den andra drabbas av utflyttningar som i icke oväsentlig utsträckning kan bero på att transportkostnaderna är för höga på grund av att vägarnas skick inte tillåter de hastigheter och de vikter som är nödvändiga. Motorvägar är ett väsentligt inslag för att lösa dessa transportproblem.